Herr talman! I regeringens proposition som ligger till grund för justitieutskottets betänkande nr 17 föreslås att påföljden skärps vad gäller ringa narkotikabrott. Man vill införa fängelse i straffskalan för eget bruk. Vidare vill man införa större möjlighet att genomföra drogkontroll i kriminalvården. Förslaget innebär bl.a. att det blir möjligt att tillgripa tvångsåtgärder med t.ex. urinprov vid misstanke om konsumtion av narkotika. Det är bra signaler. Ny demokrati lovordar och stöder regeringens proposition i det avseendet. Men varför skall det gå ungefär fem år mellan varje åtgärd? År 1988 kriminaliserade man eget bruk av narkotika, med endast böter i straffskalan. Samhälle -- säger sig justitieminister Gun Hellsvik vara nöjd med narkotikapolitiken. Regeringen har inte kunnat göra mer åt narkotikan än vad den har gjort hittills, säger hon i reportaget. Men på en fråga om vad justitieministern tror om en ökning resp. en minskning av narkotikamissbruket svarar Gun Hellsvik att man skall akta sig för att tro. Justitieministern är skicklig på att leka med ord utan betydelse. Längre fram i reportaget ställs det frågor om regeringens kontroll över situationen. Gun Hellsvik svarar att hon tror att regeringen har så god kontroll som någon. Vi vet att det är ett stort problem säger hon. Tala om inkonsekvens! Man frågar sig hur landets justitieminister kan vara nöjd med narkotikapolitiken när hon tror saker och ting, vilket man ju skall akta sig för att göra. Det räcker inte att säga att regeringen vet att det är ett stort problem -- det har väl varit uppenbart länge. Nej, justitieministern är inte trovärdig när hon uppenbarligen slår sig till ro och är nöjd. Gun Hellsvik säger vidare i reportaget att regeringen lägger fram förslag till en -- observera: en -- lagändring. Detta skulle visa att regeringen ser narkotikan som ett stort problem. Det är detta förslag till lagändring som vi nu ser på riksdagens bord. Det är fråga om ganska små åtgärder och en tunn proposition. Varför ser vi så litet av det 20-punktsprogram mot narkotikan som Moderaterna, Gun Hellsviks eget parti, så ivrigt hänvisade till under valrörelsen? Nej, regeringens narkotikapolitik är plötsligt mycket urvattnad. I valprogrammet talades om att man skulle öka antalet gatulangningsgrupper. Det är en bra målsättning, men då måste regeringen se till att polisen har den lagtekniska möjligheten att kroppsvisitera misstänkta missbrukare. Man måste göra det möjligt för polisen att utifrån sin professionalism avgöra var och hos vem man kan hitta narkotika att beslagta. JO har kritiserat detta och därmed pekat på bristen i lagstiftningen. Mitt förslag, vilket givetvis röstades ner i utskottet, är att man i polislagen skriver att polisen skall upprätthålla lag och ordning. Just ordet ''skall'' saknas i dag i det sammanhanget. Detta skall ses mot den allmänna ingripandeskyldighet som polisen enligt polislagen har. Socialdemokraterna tillsammans -- på den punkten var de eniga! -- vill minska anslaget till polisen med 500 miljoner under tre år? Det minskar ju möjligheterna att erhålla de resurser som behövs för inrättandet av gatulangningsgrupper. Jag har stor respekt för Kerstin Tunving, som har klinisk erfarenhet speciellt från arbete med haschmissbrukare. Men sedan hon började med det här programmet för utdelning av fria sprutor har hon inte så stort stöd bland sina kolleger inom narkomanvården. Tillbaka till regeringens åtgärder. Det finns många saker som denna regering behöver åtgärda för att bli trovärdig i sina uttalanden om att man vill föra en restriktiv och konsekvent narkotikapolitik. Detta får jag väl återkomma till i interpellationsdebatter med regeringens företrädare. Avslutningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande JuU17.

Herr talman! Karl Gustaf Sjödin har synpunkter när det gäller åtgärder i allmänhet för att komma till rätta med narkotikaproblemet. Jag kan inte se att Ny demokrati har fogat någon reservation till betänkandet. Det förvånar mig att Karl Gustaf Sjödin kommer dragande med de här synpunkterna här i kammaren, men i och för sig borde jag väl ha kunnat förutse det, eftersom Ny demokrati tydligen driver olika frågor i utskott och kammare -- vi har ju nu under en lång tid sett det. Självfallet är de åtgärder som föreslås i propositionen inte de enda som måste vidtas på narkotikaområdet. Det måste vidtas en mängd olika åtgärder för att vi framgångsrikt skall kunna bekämpa narkotikan. Det här är en åtgärd -- den är viktig, men det kommer fler.
Herr talman! Att jag inte har fogat någon reservation till betänkandet beror på att vi i Ny demokrati stöder betänkandet. Betänkandet är en signal, som visar att vi är på rätt väg. Anledningen till att jag tog upp Gun Hellsviks uttalande var att jag såg reportaget om hennes synpunkter i narkotikafrågan. Jag hade inte sett reportaget innan det här ärendet behandlades i utskottet. Vad jag reflekterade över var att hon kände sig nöjd, att regeringen var nöjd med den nuvarande narkotikapolitiken. Då blev jag litet fundersam. Det behövs ju, som Jerry Martinger säger, en rad åtgärder. Det var närmast det jag hade att anföra. Jag är ledsen att jag inte såg reportaget innan vi behandlade ärendet i utskottet.

Herr talman! Vänsterpartiet har ingen egen motion med anledning av den här propositionen och alltså ingen motion som behandlas i det här betänkandet. Vi kommer att rösta med Socialdemokraternas reservation nr 1 och med nr 2 om nr 1 bifalls av kammaren. Att det behövs ansträngningar för att minska och helst eliminera försäljningen och bruket av narkotika är vi väl alla överens om, men vi skiljer oss åt i uppfattningen om hur långt man kan gå lagstiftningsvägen utan att man får motsatta effekter. Vi menar att man måste inse att man kanske inte kan lösa narkotikaproblemet lagstiftningsvägen. En person som har fastnat i narkotikaberoende behöver vård och får inte skrämmas bort från att söka vård av rädsla för att bli åtalad för sitt missbruk. Jerry Martinger påstår att missbrukaren själv inte söker vård, men det förekommer ändå rätt ofta att en missbrukares föräldrar eller andra söker vård åt missbrukaren. Tyvärr är nog de föräldrar många som har fått uppleva att den här vården inte alltid finns att få. Det vi behöver göra är att se till att det finns behandlingsmöjligheter, men Jerry Martinger förordar i stället att man skall låsa in narkomanerna för att minska efterfrågan. Hur många nya fängelseplatser anser Jerry Martinger att det kommer att behövas för att gatorna skall rensas från narkotikamissbrukare? Tillbaka till frågan om att sabotera frivilligheten. För narkotikaberoende händer det ju liksom för alkoholister ibland under behandlingen att de får återfall, men det behöver ju inte betyda att det inte går att fortsätta behandlingen. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär däremot att den narkotikaberoende anger sig själv om han går tillbaka till behandlingen efter ett återfall.
Herr talman! Jag har redogjort för varför vi anser att ansvarsfrihetsregeln inte skall finnas kvar och vilken betydelse fängelse i straffskalan skulle ha. Eftersom Berith Eriksson möjligen inte hörde min redogörelse, kan jag bara upprepa att jag är övertygad om att ett införande av fängelse i straffskalan kommer att ha sin största betydelse på så sätt att man på ett tidigare stadium kommer att kunna se vilka personer som är missbrukare, bl.a. genom att man då kan genomföra kroppsbesiktning, och att man därmed också i tid kan sätta in rätt åtgärder. Det kommer givetvis inte i praktiken att leda till att ett stort antal personer skall sättas i fängelse. Men, som jag sade, även ett kortare fängelsestraff kan för icke nedgångna missbrukare ha den funktionen att de inte fortsätter med sitt missbruk. Det är ungefär samma funktion som det kan vara för den som åker fast för rattfylleri, nämligen att han får sig en ordentlig tankeställare och kanske slutar supa innan han sätter sig i bilen. Men, som sagt, jag har redan redogjort för detta och gör det inte igen.
Herr talman! För det första hörde jag Jerry Martingers första inlägg, och för det andra talar han precis som om vi hade en utbyggd vård för narkotikamissbrukare, som vi faktiskt inte har. Man kan inte jämföra ungdomar med en rattfyllerist som efter ett fängelsestraff skulle få en tankeställare. För ungdomar handlar det mycket om att identifiera sig. Hamnar man i fängelse har man kanske identifierat sig som en brottsling. När det gäller ungdomar som av naturen är nyfikna måste det handla om att de får tillräcklig information om narkotikamissbruk och att de har en meningsfull sysselsättning och en trygg uppväxt. Därför behöver vi daghem, skolor, fritidshem, kultur och idrottsaktiviteter av god kvalitet.

Det är ju ett väldigt förenklat sätt att se på en svår problematik.
Herr talman! Det är en värld som skiljer de borgerliga partiernas syn på narkotikapolitiken och Vänsterpartiets syn. Den politik som förespråkas av regeringen skiljer sig från den som förespråkas av Vänsterpartiet så till vida att den borgerliga politiken kräver av missbrukarna att de skall låta bli narkotika. Att ställa krav är i det här hänseendet att bry sig om. Vår politik innebär att vi bryr oss om de människor som är på väg att hamna i social misär. Vänsterpartiets syn på missbrukarna är mer cynisk. De förespråkar en låt-gå-politik. Man bekymrar sig inte om människor i riskzonen. Det är först när dessa stackars människor har etablerat ett allvarligt missbruk som man är beredd att ingripa, men då är det ofta för sent. Den narkotikapolitik som helt bygger på att missbrukare frivilligt skall söka vård är inte en bra narkotikapolitik. Vi vet av erfarenhet att det är mycket ovanligt med frivillighet i det här avseendet. Därav kan vi dra slutsatsen, som jag också gjorde i mitt inledningsanförande, att motivationen att söka vård inte är något som kommer inifrån eller uppstår spontant. En sådan motivation är i stället i hög grad en spegling av omvärldens attityd och förhållningssätt gentemot missbruk och missbrukare. Ett tryck på narkotikamarknaden enligt propositionens modell bör därför leda till, som jag tidigare sade, en större benägenhet att söka vård -- inte tvärtom. Min jämförelse med rattfylleristen gjorde jag bara för att understryka fängelsestraffets allmänpreventiva funktion.
Herr talman! Jerry Martinger och Moderaterna är nog ensamma om att tro på fängelsestraffets allmänpreventiva funktion. Visst är det en värld som skiljer Moderaternas och Vänsterpartiets syn på människor. Vi vill ha vård i stället för fängelse. Det är inte först vid ett allvarligt missbruk som vården skall kunna sättas in. Det handlar om att bygga upp en vård där en förälder som söker vård för sitt barn, som är missbrukare i ett tidigt skede, omedelbart skall kunna få den vården. Det skall inte vara så att förälderns sökande av vård för sitt barn är detsamma som att ange sitt barn så att barnet riskerar fängelse.

Herr talman! När man hör Berith Eriksson resonera om tvång och icke tvång inser man att hon lever i en värld för sig. Detta är den flumpolitik som man hade förut. Jag vet att det var många narkomaner som på den tiden gick in på Rålambshov när kostnaden för missbruket var ca 2 000 kr om dagen. Då vart det för jobbigt att stjäla ihop tillräckligt mycket för att hålla sig med sin drog, och man gick frivilligt in på Rålambshov. Så minskade man ned sitt behov med metadonmetoden tills man klarade sig med droger för 200 kr om dagen. Sedan gick man ut igen, och så höll man på. Det är en flumpolitik. Berith Eriksson talade om att föräldrarna skall söka vård. Men föräldrarna vet ju inte att deras barn är missbrukare! Det kan ta två, tre, fyra eller fem år innan de vet det. I Upplands Väsby går man in aktivt och säger: Ställer du inte upp på att ta ett urinprov, då betraktar vi dig som narkoman. I och med att vi inför fängelsestraff i straffskalan får man möjligheter till tvångsåtgärder. Då kan man sätta in åtgärderna tidigt när man vet att personerna missbrukar, eftersom man får möjlighet att verkligen kontrollera om de har narkotika i blodet. Det är då man kan sätta in åtgärderna. Det är nämligen drogen som styr individen och inte tvärtom. Jag skall inte hålla någon större utläggning om narkotikans verkningar, men det är först en smekmånadsfas -- man brukar kalla den så -- då man möjligtvis kan kontrollera sitt drogintag. Men sedan tar drogen överhand och styr individen. Man har ingen egen vilja. Därför behövs dessa skärpningar. Jag lovordar regeringen för att den nu tar till det här sista steget och inför fängelse i straffskalan för konsumtion, och därmed möjliggör tvångsåtgärder.
Herr talman! Karl Gustaf Sjödin går ganska långt tillbaka, och då kan man också konstatera att det framför allt är de gamla narkomanerna som fortfarande åker ut och in i fängelserna. Men nu skall vi tala om dagens lagstiftning och dagens möjligheter, och då vill jag fråga: Anser Karl Gustaf Sjödin att den vård han talar om finns? Finns det möjlighet att genom en skärpt lagstiftning ge dessa ungdomar vård? Eller handlar det om att man skall öka antalet fängelseplatser och att man skall rensa gatorna?
Herr talman! Jag håller med Berith Eriksson om att denna vård inte finns i dag. Men vi kan konstatera att Österåker har kommit mycket långt när det gäller att ta hand om narkomaner, och man har ingen narkotika där ute. Ny demokrati menar att hotet om straff kräver av narkomanen, när han kommer in på anstalt eller när han riskerar att få fängelse, att han aktivt ingår i ett motivationsprogram. Det kan ske utanför fängelset. Exempelvis kan den misstänkte narkomanen få välja mellan fyra års fängelse och två års behandling. Narkomaner är precis som alla andra människor -- de är sig själv närmast. Ett ordentligt straffhot får dem förmodligen att välja de lindrigare två åren. Trots allt är det nämligen så, att när man har knarkat väldigt mycket vill man sluta, men man kan inte göra det frivilligt utan stöd. Man säger att man skall sluta, men det blir återfall på återfall. Vi vill höja straffet. Vi vill ha alternativ med krav. Valet är tämligen lätt. I stället för att man måste sitta i fängelse i fyra år, ovillkorligt, tror vi att det är mycket bättre att man kan välja två år i en behandlingsmetod.
Herr talman! Jag vill fråga Karl Gustaf Sjödin: Vad menar Karl Gustaf Sjödin att vi skall göra under tiden, eftersom vi inte har den vård som behövs? Debatten blir väldigt förvirrad när både Karl Gustaf Sjödin och Jerry Martinger hela tiden blandar ihop grava narkomaner och debuterande narkomaner. Det behövs olika åtgärder och olika behandlingsmetoder för unga debuterande och för gamla grava narkomaner.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt gå upp i den här debatten, men efter Jerry Martingers anförande och delvis också efter Karl Gustaf Sjödins anförande vill jag säga några ord. Man skall ta narkotikasituationen i Sverige på utomordentligt stort allvar. Vi har ett allvarligt narkotikaproblem, som vi måste sätta in betydande åtgärder mot. Jag känner också en väldigt stor oro över vad som kan hända med tanke på den utveckling av nya narkotikaströmmar som kan komma från f.d. Sovjetunionen, med dess transportvägar som så småningom kan nå Sverige. Även om man ser på situationen på ett utomordentligt allvarligt sätt, tror jag att Jerry Martinger kan hålla med mig om att vi i Sverige, sett ur ett internationellt perspektiv, har lyckats bemästra narkotikasituationen på ett ganska hyggligt sätt. Narkotikaproblemen och narkotikamissbruket i Sverige har varit mindre än i många andra västeuropeiska länder. Det har väl berott på att vi har bedrivit en sammanhållen narkotikapolitik, som så att säga har stått på två ben. Det ena benet har stått för restriktiv narkotikapolitik, med polisiära medel och med resurser till rättsväsendet. Det andra benet har stått för en väl utbyggd vård och behandling, eller ambitionen att ha en en sådan, för att nå missbrukarna och för att förmå dem att ta sig ur sitt beroende av narkotika. Nu känner jag utomordentligt stor oro för att ''det andra benet'' är på väg att vika sig. Och viker sig det benet, den utbyggda vården och behandlingen ute i landets kommuner, raseras grunderna för den sammanhållna narkotikapolitiken. Då riskerar vi att få en mycket allvarlig narkotikasituation i det här landet, ett ökat missbruk, en allvarligare situation, som påminner om den som man har i många andra västeuropeiska länder. Jag tänker nämna några exempel på vad som är på väg att hända i landets kommuner. I Stockholm halveras resurserna inom narkomanvården. I Malmö har den institutionaliserade narkomanvården splittrats upp och i stort upphört. Runt om i landets kommuner pågår en successiv nedrustning av samhällets insatser när det gäller vård och behandling av narkomaner. Jag tycker att Jerry Martinger skall ta sig en ordentlig funderare, när han nu ställer så stort hopp till den här lagstiftningen, om det inte är förlusten av ''det andra benet'' som är det riktigt allvarliga hotet mot en framgångsrik narkotikabekämpning i vårt land.
Herr talman! Till Lars-Erik Lövdén vill jag säga att även jag oroar mig för att narkomanvården skärs ned i flera av landets kommuner. Lars-Erik Lövdén talar i övrigt nästan på samma sätt som Berith Eriksson. Jag tvingas då konstatera att det tycks vara en värld som skiljer den verklighet som jag skildrar och den verklighet som Lars-Erik Lövdén skildrar. Jag kan nämligen inte hålla med om att vi kommit så långt när det gäller narkotikabekämpningen i Sverige. Sverige är utsatt för ett mycket hårt tryck från de internationella narkotikasyndikaten. För bara någon timme sedan tog jag del av den senaste statistiken från tull och polis i det här avseendet. Det var verkligen ingen rolig läsning, det kan jag försäkra. Det finns enorma partier narkotika i Sverige som ligger och väntar på missbrukarna. Häromdagen tog Södermalmspolisen 5 kg amfetamin, och Eskilstunapolisen tog 9,5 kg. Det är bara två exempel. Jag vill understryka det som jag sade till Berith Eriksson, nämligen att man måste kräva av missbrukarna att de skall låta bli narkotikan. Att ställa krav i det här sammanhanget är att bry sig om. Att föra en politik som bryr sig om människor, vilket blir följden av de åtgärder som föreslås i propositionen, är enligt min mening den enda vägen att komma fram till en lösning av narkotikaproblemet. Den politik som tydligen även Lars-Erik Lövdén förespråkar är en form av låt-gå-politik, där man inte tillräckligt bekymrar sig om människor i farozonen, förrän det är för sent. En sådan politik kan jag inte tro på.
Herr talman! Jerry Martinger kan inte ha lyssnat riktigt på mitt anförande. När jag uttrycker en oerhört stor oro för vad som är på gång ute i kommunerna när det gäller nedrustningen av narkomanvården, är det en oro som återspeglar att jag bryr mig om missbrukarna. Det är oerhört cyniskt att man å ena sidan är med om den nedskärning som nu leds av den borgerliga regeringen och av borgerligt styrda kommuner, och att man å andra sidan säger att narkotikamissbrukarna i större utsträckning, på grund av själva bruket, skall sättas i fängelse. Det är straffhotet som framöver skall gälla. Det är ett väldigt cyniskt resonemang. I mitt inlägg, Jerry Martinger, gav jag uttryck för den oro som jag känner också över de nya narkotikaströmmarna till Sverige. Det här skall vi ta på allvar, och det skall vi bekämpa med ''det andra benet'', som jag försökte beskriva. Vi skall bekämpa det med repressiva insatser i form av polisiära resurser och tullresurser när det gäller exempelvis gatulangningsgrupper. Men en sammanhållen narkotikapolitik behövs om vi skall bli framgångsrika i narkotikabekämpningen.
Herr talman! Att bara uttrycka oro är inte det bästa sättet att bry sig om. Man måste också agera, och det gör regeringen genom att lägga fram den här propositionen.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare, men jag uttrycker oro för den sparpolitik som regeringen bedriver och som går ut över vård och behandlingsresurser. Jag vill påminna Jerry Martinger om att

Herr talman! Jag vill än en gång understryka att den narkotikapolitik som bygger på att man skall söka vård frivilligt -- det är tydligen det som även Lars Erik Lövdén förespråkar -- inte är någon bra narkotikapolitik. Missbrukaren kan nämligen inte klara det ansvarstagande som en förväntad frivillighet innebär. Missbrukarens agerande är alltid en spegling av omvärldens attityd och förhållningssätt gentemot missbruket och missbrukarna, och det är därför som de åtgärder som föreslås i propositionen kommer att ha så stor betydelse i kampen mot själva missbruket.

Herr talman! Jerry Martinger hade i ett av sina föregående inlägg gott om pengar. Vi har gott om pengar i det här betänkandet. Det förslag som riksdagen nu har att ta ställning till är enligt Socialdemokraterna såväl från rättssynpunkt som från ekonomiska och praktiska synpunkter helt oacceptabelt. Vi har redan vid frågans behandling i december förra året, då ärendet återförvisades till utskottet, pekat på de sakliga bristerna i förslaget. Nu har regeringspartierna, i syfte att få igenom förslaget, genom sin kompromiss med Ny demokrati dessutom åstadkommit en ytterligare belastning på kriminalvården. Det är dåligt för kriminalvården, för rättssäkerheten och för den statsfinansiella situationen. Därför bör riksdagen avslå förslaget. När riksdagen före juluppehållet återremitterade justitieutskottets betänkande om förändringar av den villkorliga frigivningen anförde den borgerliga majoriteten som motiv för denna återremiss att Väg och sjöfyllerikommitténs betänkande borde avvaktas. Detta var naturligtvis ett skenargument. Sakläget var det att regeringen inte hade majoritet för sitt förslag i riksdagen. Ny demokrati hade ställt bestämda krav för att inte rösta emot regeringens proposition. Detta tvingade fram en förhandling mellan Ny demokrati och regeringspartierna, och resultatet av den förhandlingen har vi nu på riksdagens bord. Förslaget innebär i stort en återgång till de regler för villkorlig frigivning som gällde före den 1 juli 1983. Det innebär frigivning efter två tredjedelar av en strafftid på upp till två år. De som döms till fängelse i lägst två år skall även fortsättningsvis ha möjlighet att få villkorlig frigivning efter halva strafftiden. Det är således något av en falsk varudeklaration när en del nu hävdar att halvtidsfrigivningen avskaffas. I förhållande till regeringsförslaget har de borgerliga partierna och Ny demokrati gjort upp om ett bibehållande av tvåmånadersregeln för erhållande av villkorlig frigivning, vilket ytterligare ökar anstaltsbeläggningen. Jag återkommer senare till situationen på kriminalvårdsanstalterna, som är en viktig fråga. Innan jag motiverar varför vi motsätter oss utskottsmajoritetens förslag vill jag deklarera Socialdemokraternas principiella inställning till den villkorliga frigivningen. Vi förordar ett avskaffande av halvtidsfrigivningen och vill ha en övergång till en i huvudsak obligatorisk frigivning efter två tredjedelar av strafftiden. För att detta inte skall medföra generellt längre anstaltstider och en kraftigt ökad anstaltsbeläggning, menar vi att en sådan ordning måste kombineras med en kraftig utökning av användandet av alternativa påföljder, som samhällstjänst och kontraktsvård och möjligen också någon form av frigivningspermission. Frågan om en väsentlig vidgning av bötesstraffets användning bör också prövas. Det här är frågor som lämpligen bör behandlas av Straffsystemkomittén, som bl.a. har att lägga fram ett mer permanent förslag till den framtida utformningen av den villkorliga frigivningen och vars samlade arbete borde ha avvaktats innan riksdagen gick till beslut i dagens ärende. Nu förordar utskottsmajoriteten ett provisoriskt förslag. Jag sade i den tidigare debatten vid återremissen att det är ett uttryck för en hafsig, slarvig och ogenomtänkt kriminalpolitik. Strafflagstiftningen är utomordentligt illa lämpad för plötsliga ad hoc-lösningar. Redan i höst kommer ett förslag från Straffsystemkommittén till en permanent lösning. Från både rättspolitiska och samhällsekonomiska utgångspunkter är det helt förkastligt att nu genomföra ett provisoriskt system. Svårigheter kan förutses vid tillämpningen innan praxis har hunnit utkristalliseras. Med hänsyn till att det på kort tid skall genomföras ytterligare förändringar i systemet uppstår också en betydande rättsosäkerhet. Vi kommer att få en situation där flera olika regelsystem i ett övergångsskede skall tillämpas samtidigt. Det är vårt huvudargument för att nu avvisa det förslag som ligger på riksdagens bord. Jag går över till situationen på kriminalvårdsanstalterna. Regeringsförslaget innebär en ökad anstaltsbeläggning med mellan 500 Det här skall ses i belysning av den redan mycket höga beläggningen på våra kriminalvårdsanstalter. Kriminalvårdsstyrelsen har i en skrivelse till regeringen i januari i år angett beläggningsgraden under senare delen av 1992. Den 1 oktober var beläggningen 100 %, den 1 november 97 % och den Kriminalvårdsstyrelsen med en beläggning i mars på 95 %. Den här situationen gäller alltså innan effekterna av ändringen av den villkorliga frigivningen fallit ut. För att klara differentieringen, ett rimligt vård och behandlingsinnehåll, har riksdagen som mål satt upp 85 % beläggning. Situationen på kriminalvårdsanstalterna är nu sådan att den skapar en brutalare och hårdare miljö, som leder till tvång, våld och sannolikt en betydande ökning av återfallsbenägenheten. Det visar internationella erfarenheter av sådana situationer på kriminalvårdsanstalter och fängelser. Regeringens politik, som sägs syfta till att få ner brottsligheten, riskerar nu tvärtom att föda ny och brutalare brottslighet. Regeringens kriminalpolitik är hafsig och slarvig. Intagna som vill arbeta och studera på anstalterna får stå i kö till sysselsättning. Differentiering och narkotikafria anstalter omintetgörs i princip. Det var ju ett av Moderaternas stora krav före regeringsskiftet i höstas, Jerry Martinger, att åstadkomma en situation på anstalterna som gjorde det möjligt att differentiera och få fram narkotikafria anstalter och avdelningar. Det blir i stort sett omöjligt med den beläggningssituation som nu gäller på anstalterna. Det står i kontrast till Jerry Martingers argumentation i det ärende som vi tidigare behandlade. De signaler om ändrad lagstiftning i stort som kommit från regeringen kan beräknas öka behovet av anstaltsplatser med uppåt 1 200.

Jag vill med den här motiveringen, framför allt huvudinvändningen att vi till hösten har att ta ställning till ett nytt förslag om en mer permanent lösning och därför inte bör genomföra ett provisorium, men också argumentet att man inte i tillräcklig grad har beaktat belastningen på anstalterna, yrka avslag på propositionen och bifall till reservationerna nr 1 och 2.

Herr talman! Av vissa anledningar, som även är väl kända för kammaren, måste enskilda ledamöter från vårt parti försöka täcka in många olika områden. Det är inte enbart av ondo. Man får nämligen en ganska klar bild av hur regering och riksdagsmajoritet prioriterar när det gäller användningen av skattemedel. I debatt efter debatt har jag ställts inför det krassa konstaterandet att en nödvändig standard inom socialförsäkringssystemet exempelvis inte kan upprätthållas på grund av det ekonomiska läget. Men när det gäller detta ärende, alltså repressionsapparaten, fattas det inte medel. Om de 215 miljonerna i detta sammanhang i stället satsades på förebyggande och rehabiliterande verksamhet skulle det helt säkert vara en mycket bättre samhällsinvestering än vad en skärpning av verkställighetstiderna är. Herr talman! Fängelsestraff är den mest destruktiva och den dyraste men också den sämsta formen när det gäller att åtgärda, förebygga och stävja brottslighet. Fängelsestraff är på sätt och vis bra som samhällspreventiv åtgärd så till vida att brottslingen inte kan begå brott så länge vederbörande sitter inlåst. Dessutom måste samhället ibland skydda sig mot vissa brottslingar och vissa brott. Men det är att lura sig själv om man inbillar sig att fängelsestraff leder till minskad brottslighet. Det är ganska väl dokumenterat. Det lutherska arv som vi alla mer eller mindre bär på -- dvs. att man skall straffas för sina gärningar -- måste kanske ibland få vika för förnuftet och för de vetenskapliga rön som gjorts men också för samhällspreventiva skäl. Justitieutskottet liksom justitieministern har vid många olika tillfällen uttalat att strävan skall vara att hitta andra påföljdsalternativ än fängelse. Ja, men då måste man väl också satsa på det. Trots att man säger sig veta att frivården har otillräckliga resurser blir det inga ökade resurser där. I stället trampar vi på i de gamla fotspåren. Och inte bara det -- vi försöker också nu att till ett mycket högt pris ersätta vård med fängelsestraff. Herr talman! Vår meningsyttring avseende mom. 2 sammanfaller med Socialdemokraternas reservation. Vi kommer alltså att rösta för reservation 1. Vidare yrkar jag bifall till meningsyttringen avseende mom. 11.

Herr talman! De flesta stater har i sina påföljdssystem någon form av förtida frigivning från fängelse. Det finns i allmänhet tre olika typer av frigivning: ovillkorlig frigivning, villkorlig frigivning och frigivning med efterföljande övervakning. Den villkorliga frigivningen är den vanligaste. Vilket val ett rättssystem gör mellan en eller flera av dessa typer av förtida frigivning beror i huvudsak på vilket mål som lagstiftaren anser skall gynnas av åtgärden. Det kan i huvudsak vara fråga om fyra olika mål: Målet kan vara en bättre disciplin på anstalterna. Målet kan vara en minskning av anstaltsbeläggningen. Man kan vilja ha en prövotid före slutlig frigivning som är likställd den vid villkorlig dom. Eller också är målet att man vill skydda allmänheten. Den förtida frigivningen kan vara obligatorisk eller fakultativ. Den obligatoriska frigivningen utmärks av sin automatik vad gäller tillämpningen. Den fakultativa frigivningen är normalt avhängig av en diskretionär bedömning av den enskilde fångens uppförande och/eller prognos. I de flesta länder är förtida frigivning fakultativ. Obligatorisk frigivning är mindre vanligt. I Sverige har det funnits regler om villkorlig frigivning sedan år 1906. Sådan har alltsedan dess kommit i fråga då en viss kvotdel av strafftiden, med förbehåll för en stadgad minimitid, avtjänats i anstalt. Kvotdelen resp. minimitiden har efter införandet av systemet minskats i flera steg. brottsbalken. Enligt denna skall den som avtjänar ett tidsbestämt fängelsestraff friges villkorligt när halva tiden avtjänats. Dock skall verkställigheten ha pågått i minst två månader. Denna regel är obligatorisk men har två mer väsentliga undantag. För det första kan frigivningen uppskjutas om den dömde själv begär det.

Vid sin bedömning skall nämnden förutom återfallsrisken beakta verkningarna av ett fortsatt frihetsberövande och förutsättningarna för den dömdes anpassning i samhället. Herr talman! Den obligatoriska halvtidsfrigivningen har mer än något annat inom kriminalpolitiken upprört allmänheten under de senaste åren. Den stora skillnaden mellan utmätt straff och faktisk anstaltstid måste anses principiellt felaktig. Den är obegriplig för medborgarna och har rubbat förtroendet för rättsväsendet. En undersökning som gjorts av forskaren Jan Ahlberg vid Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar också att införandet av halvtidsfrigivningen ledde till en ökning av den anmälda brottsligheten. De anmälda misshandelsbrotten ökade med 1 %, stöldbrotten -- exkl. butiksstölder, biltillgrepp och rån -- med 1,6 %, bilstölderna med 3,3 %, rånen med 3,2 % och bedrägerierna med 1,2 %. De här procenttalen kan förefalla låga. Men om man betänker att det varje år begås drygt 1,2 miljoner brott i vårt land inser man att halvtidsfrigivningen i praktiken medfört att tusentals människor varje år drabbas av brott helt ''i onödan'' -- om nu det uttrycket kan användas.

De som ådömts fängelsestraff är ofta notoriska vanebrottslingar. När denna kategori av personer slipper avtjäna hela strafftiden ges de följaktligen ökade möjligheter att begå fler brott. Den proposition som nu behandlas innebär att den obligatoriska halvtidsfrigivningen avskaffas genom en huvudsaklig återgång till de regler som gällde före den 1juli 1983. Den nuvarande rätten till villkorlig frigivning ersätts med en möjlighet till frigivning, som i princip förutsätter en prövning i det enskilda fallet. Systemet med villkorlig frigivning efter viss del av den utmätta strafftiden behålls således tills vidare. Enligt regeringens förslag skall huvudregeln vara att alla som dömts till ett tidsbestämt fängelsestraff i minst en månad skall kunna friges villkorligt tidigast efter två tredjedelar av strafftiden. Villkorlig frigivning från fängelsestraff på lägst två år föreslås även i fortsättningen kunna ske efter avtjänandet av halva strafftiden. Undantag skall dock, liksom för närvarande, gälla vid särskilt allvarlig brottslighet i de fall där det finns en påtaglig risk för återfall. Denna särreglering, som enligt gällande rätt endast omfattar brottslighet som riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa, föreslås nu utökad med brott som ingått som ett led i en yrkesmässig eller organiserad brottslighet. Detta innebär en betydande skärpning i förhållande till gällande ordning. Den villkorliga frigivningen skall kunna senareläggas efter den tidigaste tidpunkten för villkorlig frigivning. Vid den bedömningen skall särskilt beaktas om förutsättningarna för den intagnes anpassning i samhället framstår som speciellt ogynnsamma med hänsyn till frigivningsförhållandena, hans uppförande under anstaltsvistelsen eller andra särskilda omständigheter. Kriminialvårdsnämnden skall alltid pröva frågan om villkorlig frigivning beträffande dem som dömts till fängelse i minst två år. Kriminalvårdsnämnden skall också pröva frågan i vissa andra fall, om detta påkallas av Kriminalvårdsstyrelsen eller annan myndighet som fått bemyndigande till detta. Som jag tidigare nämnde har det alltsedan villkorlig frigivning infördes i vårt land funnits regler om en minimitid, före vilken villkorlig frigivning inte i något fall fått ske. Denna minimitid var år 1906 två år. För närvarande är den två månader. Den nuvarande minimiregeln har kritiserats, eftersom den medfört vissa tröskeleffekter. Av bl.a. den anledningen har regeringen i föreliggande proposition föreslagit att regeln skall avskaffas. Ett avskaffande av regeln skulle emellertid komma att få en del andra, oönskade konsekvenser. Det skulle leda till att exempelvis de som döms till en månads fängelse för grovt rattfylleri eller misshandel, brott vars art talar för fängelse, bara skulle behöva sitta inne 20 dagar, vilket i sin tur skulle ge en felaktig signal beträffande dessa brott. En anledning till att propositionen återremitterades till utskottet i december var just att en sådan signal bedömdes komma i konflikt med de förslag som samtidigt avgavs från Väg och sjöfyllerikommittén; denna kommitté föreslog allmänt sett kraftiga skärpningar av straffen. Men anledningen var naturligtvis också att ett avskaffande av regeln skulle få ogynnsamma effekter på den allmänna brottsnivån genom att ett stort antal dömda, i många fall med betydande återfallsrisk, skulle bli frigivna tidigare än vad som för närvarande är fallet. Den nuvarande regeln att villkorlig frigivning inte kan komma i fråga förrän minst två månader av straffet har avtjänats bör enligt utskottets mening behållas. Utskottet kan alltså inte ställa sig bakom propositionen i denna del. Regeringen tillsatte under våren 1992 en utredning för översyn av vissa frågor som rör påföljdssystemet. Kommittén, som antagit namnet Straffsystemkommittén, skall enligt sina direktiv lägga fram förslag till vad som i ett längre perspektiv bör gälla för frigivning från fängelsestraff. Kommittén skall därvid pröva huruvida systemet med villkorlig frigivning skall behållas och hur detta i så fall skall vara utformat. Mot bakgrund av den kritik som framför allt kan riktas mot den obligatoriska halvtidsfrigivningen anser utskottet inte att det kan anses försvarligt att låta nuvarande system fortsätta att gälla i avvaktan på Straffsystemkommitténs betänkande och beredningen av detta. Utskottet ställer sig därför bakom regeringens förslag att avskaffa den obligatoriska halvtidsfrigivningen. Utskottet vill emellertid inte ge sig in på frågan om vad som bör gälla på längre sikt. Vad det handlar om i dag är att i ett första steg gå tillbaka till vad som i huvudsak gällde före den 1 juli 1983 för att sedan därifrån gå vidare med steg nummer två. Dagens förslag är följaktligen inte det enda steget i frågan, utan bara det första steget.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

Herr talman! Jerry Martinger gick inte i svaromål mot mitt huvudargument för att Socialdemokraterna avvisar den här propositionen, nämligen den rättsosäkerhet som blir följden av att vi inom kort tid dels kommer att få ett provisoriskt förslag, dels får ett mer permanent förslag, som kommer att presenteras i höst av Straffsystemkommittén och som skall träda i kraft någon gång under 1994. Det är naturligtvis oerhört otillfredsställande att vi inom rättsväsendet kan få en situation där man har tre olika system för den villkorliga frigivningen att hantera samtidigt; det nuvarande systemet, det provisoriska system som regeringspartierna och Ny demokrati nu vill genomföra och ett framtida mer permanent system för den villkorliga frigivningen. Kriminalpolitiken är inte lämpad, uttryckte jag i mitt inledningsanförande, att hanteras på det lättvindiga sättet. Jerry Martinger kommenterade inte heller den utomordentligt allvarliga situationen på våra kriminalvårdsanstalter. Med det här förslaget kommer de att utsättas för ytterligare påfrestningar. Med en överbeläggningssituation på våra anstalter har vi att se fram emot en ökad återfallsbenägenhet, mer inslag av våld och hot, mindre möjligheter till vård och behandling inom kriminalvården. Det kan i sin tur leda till en ökning av brottsligheten. Det tycker jag nog att regeringspartierna bör ta sig en allvarlig funderare på. Det andra som regeringspartierna bör fundera på, som jag också uppmanade dem till i mitt inledningsanförande, är om det på sikt verkligen är vettigt att satsa 400--500 miljoner kronor mer per år i driftkostnader för våra kriminalvårdsanstalter, som en del i de kriminalpolitiska satsningarna. Hade vi haft 500 miljoner kronor till offensiva brottsförebyggande insatser är jag alldeles övertygad om att det hade lett till större effekter på våra möjligheter att minska brottsligheten i Nu väljer regeringspartierna att satsa de 400--500 miljoner kronorna, som man inte har anvisat någon finansiering för, på en ökad utbyggnad av anstaltsorganisationen.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén säger att han finner det otillfredsställande att olika system kommer att gälla samtidigt på det här området fram till dess att Straffsystemkommitténs förslag lagts fram och beretts. I detta ligger en fråga från honom om varför vi inte kan vänta med att göra förändringar i reglerna om villkorlig frigivning till dess att nämnda utredning är klar. Mitt svar är följande: Den obligatoriska halvtidsfrigivningen är principiellt felaktig och har i så hög grad rubbat medborgarnas förtroende för rättssystemet att vi inte anser oss kunna ha den kvar en enda dag mer än nödvändigt. När det sedan gäller de samhällsekonomiska konsekvenserna av fler fängelsepåföljder vill jag säga följande: Det är inte fråga om vanliga investeringar. Självfallet måste det byggas fler fängelser. Men det är som sagt inte fråga om vanliga investeringer, det är fråga om investeringar som man skall göra för att skydda allmänheten mot brott. Byggandet av fängelser kan sannolikt komma att vara samhällsekonmiskt lönsamt. Enligt Våldskommissionen är de totala kostnaderna för stölder och skadegörelse som är riktade mot landets hushåll ca 2 miljarder. Om man antar att stölderna minskar med 4 % innebär det en direkt samhällsekonomisk besparing med 80 miljoner kronor per år. Men detta gäller bara de två brottstyper som jag har nämnt. Nu vet vi inte den totala kostnaden för all brottslighet. Men det anförda exemplet visar att de merkostnader som uppstår genom fler fängelser mycket väl kan uppvägas av de samhällsekonomiska besparingar som uppstår genom den minskade brottsligheten. Här skall också noteras att det verkliga antalet brott enligt Statistiska centralbyrån är väsentligt högre än den anmälda brottsligheten. Följaktligen är de samhällsekonomiska besparingarna av att hålla vanebrottslingar inburade också i motsvarande mån större.
Herr talman! Jerry Martinger pratar nu mot all vetenskap, eller som han uttryckte det i sitt tidigare anförande mot all beprövad erfarenhet. Internationell erfarenhet och forskning visar massivt att generellt längre anstaltstider inte har någon inverkan på brottsligheten. Det har vi internationella erfarenheter av. Detta har t.o.m. Moderaternas regeringskolleger i England insett. De går nu in för att minska anstaltstiderna och sätta in fler åtgärder i det brottsförebyggande arbetet i stället. Jag tycker att Jerry Martinger skall ta del litet mer av den internationella forskningen och även av forskningen i Sverige på det här området innan han går vidare med den kriminalpolitik som han nu tydligen förordar. Jag tror att det hade varit mycket mer framgångsrikt ur brottsbekämpande synpunkt om vi hade använt de 400--500 miljoner kronor som Jerry Martinger nu anser sig ha till sitt förfogande till att satsa på brottsförebyggande arbete ute i landets kommuner. Då hade vi kunnat få ner den vardagsbrottslighet som kostar svenska folket och de enskilda människorna i detta land så mycket ekonomiska skador och annat lidande. Det är inte vägen genom generellt längre strafftider som leder fram till en minskad brottslighet.
Herr talman! Självfallet har det brottsförebyggande arbetet en stor betydelse. Men det är också väsentligt att brottslingar sitter inne, så att medborgarna vågar vara ute.
Herr talman! Jerry Martinger redogör för hur många brott som har undvikits och skulle undvikas genom att fångarna sitter inne full tid. Det kan ge resultat i brottsstatistik bara ett eller två år. Sedan är man inne i samma runda igen. För Jerry Martinger menar väl inte, att om man sitter inne full tid, blir man mindre brottsbenägen när man kommer ut? Det är, som Lars-Erik Lövdén påpekade, mot all tillgänglig forskning på området. Jag tycker inte att det är så konstigt att halvtidsfrigivningen har upprört. Det har upprört även mig och Vänsterpartiet, av den anledningen att halvtidsfrigivningen skall innebära att frivårdsmyndigheterna får tillräckliga resurser för övervakning och återanpassning. Att satsa på frivården, Jerry Martinger, är bättre använda pengar. Jag förutsätter också att Jerry Martinger vet vad en fånge i fängelse kostar per dag.
Herr talman! Jag tror givetvis inte att man i allmänhet blir en bättre människa av att sitta i fängelse. Men medborgarna kommer att befinna sig i en bättre situation om vanebrottslingarna hålls inlåsta. Den saken är fullständigt klar.
Herr talman! Menar Jerry Martinger att vanebrottslingar skall interneras för gott? Någon gång måste man ju släppa ut dem, om vi skall fortsätta att ha ett civiliserat samhälle. Då händer samma saker igen. Jag besökte olika fängelser under den tid jag satt med i justitieutskottet. De som framför allt förordar att man skall sitta strafftiden ut är just vanebrottslingar. De vill ha full strafftid för att sedan kunna gå ut, fria från övervakning och krav. Deras resonemang är: Okej, jag åkte fast den här gången, men bättre lycka nästa gång. Det är halvtidsfrigivningen, om det finns tillräckliga resurser för att återanpassa brottslingen i samhället, som vi måste satsa på. Det är en bättre samhällsinvestering än att låsa in människor längre än nödvändigt.
Herr talman! Nej, Berith Eriksson, jag menar självfallet inte att vanebrottslingar skall låsas in för alltid. Men vi måste någon gång få en ordning där återfallet i sig har en straffskärpande betydelse -- om jag nu skall säga någonting om den saken. Det är en annan debatt som vi får återkomma till.

Herr talman! Den förnyade behandlingen av frågan om villkorlig frigivning har fått en inriktning åt rätt håll. Utifrån Ny demokratis synvinkel är betänkandet ett delmål. Vi har fortfarande den grundinställningen att villkorlig frigivning över huvud taget inte skall förekomma. Vid den förra behandlingen av frågan framförde vi önskemålet att man skulle gå tillbaka till den ordning som gällde före den 1 juli 1983, då ingen villkorlig frigivning tilläts förrän man avtjänat en minsta tid på tre månader. När vi inte fick gehör för någonting såg vi ingen annan åtgärd än att fälla propositionen. Förslaget att införa tvåtredjedels frigivning generellt ansåg vi vara direkt stötande i fråga om kategorin korttidsdömda, bl.a. rattfyllerister. Dessa skulle få ett förkortat straff gentemot den tvåmånadersregel om minsta tiden som gäller. Ny demokrati, vilket fick till följd att man behåller nuvarande tvåmånadersregel om minsta tid innan villkorlig frigivning kan medges. Dessutom erhöll Ny demokrati en plats i Straffsystemkommittén, som skall se över påföljderna, bl.a. av villkorlig frigivning. Därmed gavs vi möjlighet att vara med och utforma påföljderna. På Ny demokratis vägnar förklarar jag att vi är nöjda med uppgörelsen. Betänkandet återremitterades till utskottet och ligger nu på riksdagens bord. Den utformning som betänkandet nu har är ett steg i rätt riktning. Det arbete som pågår inom Straffsystemkommittén bör inte föregripas närmare under denna debatt. Det bör finnas möjlighet till någon form av strafflindring. Om det blir tvåtredjedels villkorlig frigivning, bör den vara fakultativ. I den här debatten framstår det som att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är inkonsekventa och talar med dubbla tungor. I den föregående debatten menade de att barnpornografibrottslingar minsann skulle låsas in -- detta bara som en liten reflektion som åhörare.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationen och därmed också avslag på den hemställan som framförs i utskottets betänkande. Det här ärendet handlar främst om att man skall kunna vidga möjligheten att bedriva verksamhet i kooperativa former. De nuvarande reglerna om att det skall finnas minst fem medlemmar i en ekonomisk förening utgör ett hinder för olika verksamheter där just den kooperativa verksamhetsidén är lämplig och i vissa fall kanske t.o.m. den bästa. Det har på senare år -- sedan lagen fick sin nuvarande utformning -- blivit aktuellt med kooperativa verksamhetsformer inom nya områden där det kan vara svårt att bereda sysselsättning åt fem arbetande medlemmar. Det kan t.ex. gälla mindre vårdinrättningar på små orter, barndaghem och fritidshem. Det har också aktualiserats att man i kooperativ form i samverkan anordnar jordbruks och trädgårdsodling, hantverkscentra m.m. Inte minst i glesbygd skulle detta vara en verksam faktor när det gäller att ordna sysselsättning och möjliggöra ett kvarstannande på orten. På samma sätt skulle bostadsfrågorna på sådana platser kunna underlättas om bostadsrättsföreningen inte tvingades omfatta fem medlemmar. Det kan i det sammanhanget också betonas att det när den gamla bostadsrättslagen från år 1971 -- vars bestämmelser går igen i den nu sedan två år gällande lagen -- antogs inte fanns någon annan motivering till att antalet lägenheter sattes till minst fem än att verksamheten var att betrakta som kooperativ. Från detta gjordes inga undantag i regelverket. Som jag ser det utgör alltså reglerna om ekonomiska föreningar ett hinder för kooperationens utveckling, och det särskilt i områden där den skulle kunna göra bäst nytta. Det är som vi ser det inte antalet i sig som ger en ekonomisk förening dess kooperativa prägel utan det faktum att det lagstadgat förutsätts att medlemmarna aktivt skall medverka i föreningens verksamhet. Enligt föreningslagen skall en ekonomisk förening ha minst fem medlemmar, så länge dessa är fysiska personer, men om medlemmarna utgörs av juridiska personer är tre till fyllest. Vi kan heller inte se att det finns skäl till att man gör skillnad i behandlingen av medlemmar från de utgångspunkterna. Herr talman! Bostadsutskottet som i detta ärende har avgivit yttrande till lagutskottet har tillstyrkt de föreslagna lagändringarna och ansett och insett att regeringsförslaget kan innebära betydande förbättringar. Det är min övertygelse att en majoritet i kammaren delar denna insikt och genom ett bifall till reservationen skapar möjligheter till en vidareutveckling och förbättring av de kooperativa idéerna.

Herr talman! När det gäller den här delen ser det litet annorlunda ut i utskottet. Reservanterna kommer från m, fp, c och kds. Det har väl kammarens ledamöter tagit del av. När jag tittar runt tycker jag att det verkar som om alla som är här är från lagutskottet. Vi i utskottets majoritet har skrivit att vi anser att det här är en mycket viktig sak. Vi menar att en sänkning av kravet på minsta antalet medlemmar i en ekonomisk förening resp. bostadsrättsförening från fem till tre skulle innebära att det kooperativa inslaget går förlorat. Vi hörde Lennart Fridén hänvisa till majoriteten i bostadsutskottet. Där var majoriteten en annan. Det finns en avvikande mening. Våra kolleger tycker precis som vi att den här delen skulle gå förlorad om man går ner till tre. Vi håller fast vid det, och det är egentligen det som vi är oense om. Vi tycker inte att den här propositionen är bra. Vi säger nej till den. Vi vill att det skall vara som förr, för att det skall fungera. Man måste ju ha en fungerande styrelse om man skall ha en livskraftig förening, och det anser vi att vi har som det är i dag. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i utskottets betänkande LU27, och jag yrkar därmed också avslag på reservationen till det här betänkandet.

Herr talman! Jag skall göra det mycket enkelt för mig genom att så kortfattat som möjligt säga att jag yrkar bifall till utskottets hemställan, utom i mom. 2. Där yrkar jag bifall till reservationen från Följaktligen yrkar jag därmed avslag på utskottets hemställan i samma moment.
Herr talman! I detta betänkande behandlar utskottet bl.a. anslaget till kronofogdemyndigheterna. Anslagsfrågan har tidigare debatterats i riksdagen. Att i dag ta tid i anspråk för att föra någon ytterligare debatt ser jag inte behov av. Jag ber att få hänvisa till protokoll 1991/92:84, för den som är intresserad av att ta del av denna fråga, när det gäller anslag. Eftersom jag talar för utskottet borde jag kanske säga att man i en del motioner vill ha ytterligare medel till kronofogdemyndigheterna. Vi vet ju att Kronofogdemyndigheten delvis är avgiftsfinansierad. Det ligger numera litet pengar i en kassa som Kronofogdemyndigheten kan ta av när man behöver. Om man t.ex. vill göra en del övertidsarbete har man möjlighet att gå till Riksskatteverket och ta del av dessa medel. I fyra motioner tas den regionala indelningen av kronofogdemyndigheterna upp. Den utredning som är gjord inom kronofogdemyndigheterna och som är redovisad för Riksskatteverkets styrelse gav inte upphov till någon regionindelning, beroende på att man håller på med en utredning om länsindelningen.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
Herr talman! Eftersom inget väsentligt nytt har framkommit i betänkandet sedan konsumentpolitiken senast behandlades, vill jag begränsa mig till att endast yrka bifall till de två reservationer som är fogade till betänkandet. Herr talman! Jag skulle sedan vilja säga några ord om artikelprismärkningen och det särskilda yttrande som de borgerliga ledamöterna har fogat till betänkandet. Vi vidhåller vårt tidigare ställningstagande att en lagreglering av prismärkningen inte är nödvändig. Prismärkningen kan med förtroende överlämnas till företagen, som själva kan utforma prismärkningen i enlighet med kundernas efterfrågan och behov. Vi vill dock avvakta en utvärdering av de nuvarande bestämmelserna innan vi på nytt tar ställning i frågan.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1992/93:32 behandlas regeringens förslag till anslag och övergripande målsättning beträffande såväl Marknadsdomstolens anslag till Konsumentverket som Allmänna reklamationsnämndens stöd till konsumentorganisationer samt bidrag till miljömärkning av produkter. Vidare behandlas 15 Arbetet med den frivilliga miljömärkningen tas upp i två motioner. Enligt utskottets mening är det anmärkningsvärt att regeringen i budgetpropositionen inte gjort någon närmare utvärdering av det arbete som hittills bedrivits med miljömärkningen. Som utskottet konstaterade våren 1992 har det förelegat betydande svårigheter att få i gång systemet med den frivilliga miljömärkningen, och det är nu uppenbart att de urprungligen fastställda ekonomiska ramarna för verksamheten inte håller. Mot denna bakgrund framstår det enligt utskottets mening som ytterst angeläget att den i motion Jo630 förordade utvärderingen kommer till stånd och därefter redovisas till riksdagen. Att inleda ett samarbete med EG:s miljömärkningssystem innan en ordentlig utvärdering av det svenska systemet genomförts anser utskottet därför vara något äventyrligt. I två motioner begärs initiativ från riksdagens sida som går ut på att regler om obligatorisk miljöfarlighetsmärkning skall införas i Sverige. I likhet med motionärerna ser utskottet det som ytterst positivt om produkter i större omfattning än för närvarande kan märkas med avseende på innehållet av miljöfarliga ämnen. Enligt utskottets mening är tiden nu mogen för att överväga föreskrifter därom. Vad som nu anförts leder utskottet till den uppfattningen att frågan kräver ytterligare överväganden. Det bör ankomma på regeringen att föranstalta om en utredning som får i uppdrag att närmare belysa frågan om obligatorisk miljömärkning och att lämna erforderliga förslag. Herr talman! Svensk konsumentpolitisk inriktning innebär en tydligare inriktning på hushållsekonomiska frågor. Särskilt svaga grupper skall stödjas. Med denna utgångspunkt, inte minst med tanke på att man nu ser över hela konsumentverksamheten, vill jag säga att det fordras att flera engagerar sig i konsumentfrågorna och att folkrörelsernas roll skall betonas. Den lokala verksamheten skall ökas och utvecklas. Vi anser också att målet för konsumentpolitiken skall vara att stödja hushållen. Hushållen bör stödjas så att de effektivt kan utnyttja sina resurser. Konsumenternas ställning på marknaden skall också stärkas. För att vi skall nå målet krävs en samverkan mellan många parter. Vi har i Sverige ett relativt bra skydd för konsumenterna. I den svenska modellen löser vi många konsumentproblem genom förebyggande verksamhet, som vi i stort är ense om politiskt. Denna verksamhet tar bl.a. formen av förhandlingar med näringslivet, både centralt och lokalt. Givetvis kan vi inte klara allt genom förebyggande åtgärder. Vi behöver därför också en väl utbyggd lagstiftning. Målet för den socialdemokratiska konsumentpolitiken är att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Konsumentpolitiken skall sålunda inriktas på frågor som särskilt rör hushållens baskonsumtion. Herr talman! När det gäller den internationalisering som sker, vill jag avslutningsvis säga att internationellt, så väl enligt EES-avtalet som i FN:s beslut, hävdas konsumenternas rättigheter. Konsumenternas rättigheter har fastställts i FN:s beslut. Det gäller rätten till säkerhet. Konsumenterna skall t.ex. skyddas mot tillverkningsprocesser, varor och tjänster som innebär risker för hälsa och liv. Det gäller rätten till information. Konsumenterna har rätt att få de fakta som behövs för att de skall kunna göra medvetna val vid inköp av varor och tjänster. Det gäller rätten till skälig konsumtion. Konsumenten har rätt att ha tillgång till ett varierat utbud av varor och tjänster till rimliga priser. I monopolsituationer skall konsumenten ha en garanti för tillfredsställande kvalitet och service. Det gäller rätten till inflytande. Konsumenten har rätt att representeras så att konsumentintresset tas till vara i utformning och genomförande av politiska beslut. Det gäller rätten till konsumentskydd. Konsumenten har rätt att få den information och utbildning som behövs för att bli en kunnig och medveten konsument. Det gäller rätten till en oförstörd miljö. Konsumenten har rätt att leva i en fysik miljö som ger livskvalitet, och det skall finnas möjligheter att skydda och förbättra miljön för kommande generationer. Herr talman! Några av dessa punkter har den konsumentpolitiska kommittén som grund för sitt arbete. Kommittén kommer förhoppningsvis att utarbeta förslag till en utvecklande och för konsumenten förstärkt konsumentpolitik. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan i betänkande nr 32 samt avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Bengt Kronblad sade mycket riktigt att en utredning arbetar med dessa frågor. Det finns ingen anledning att föregripa den utredningen. Den skall se över många frågor. Jag förutsätter att Bengt Kronblad som tillhör utredningen har möjlighet att framföra sina åsikter där. Utredningsresultatet kommer i vanlig ordning tillbaka till riksdagen, och vi kan då ta ställning till de förslag som framförs.

Herr talman! Lagutskottets betänkande nr 33 om livsmedelskontroll hör på flera sätt ihop med det betänkande nr 32 om konsumentpolitik som nyss debattterats här. Vad det nu aktuella betänkandet om livsmedelskontroll beträffar är dock utskottet enigt i sin uppfattning, och jag har inget annat förslag än utskottets. Trots detta vill jag ändå komma med några synpunkter. Mina kommentarer gäller ett par av de motioner som behandlats i betänkande nr 33. Den ena motionen är min egen, där jag föreslår en översyn av Livsmedelsverkets uppgifter och en direkt överflyttning av vissa uppgifter till Konsumentverket. Jag anser nämligen att det är märkligt att ett så viktigt konsumentområde som livsmedel inte helt och hållet ingår i Konsumnetverkets ansvarsområde. Jag menar naturligtvis inte livsmedelskontrollen. Jag anser faktiskt att expertisen på konsumentfrågor finns på Konsumentverket, och där bör konsumentintressena på livsmedelsområdet höra hemma. I dag förekommer en hel del onödigt dubbelarbete vid de berörda myndigheterna. I min motion har jag också angett att det finns skäl att pröva om ytterligare arbetsuppgifter från Livsmedelsverket borde kunna föras över till Utskottet har också påpekat att det kan finnas skäl att med jämna mellanrum pröva om organisationer för olika slags statliga verksamheter är de mest ändamålsenliga när det gäller kostnader och önskat resultat. I budgetpropostionen anges att de riktlinjer som lades fast för Statens livsmedelsverk år 1991 bör gälla för budgetåret 1993 95. Som skäl anger jordbruksministern att det på så sätt blir möjligt för regeringen att med utgångspunkt i ett underlag omfattande Livsmedelsverkets årsredovisning under våren 1993 utarbeta nya direktiv för verket inför 1995 års budgetproposition. Det är med hänvisning till detta som utskottet valt att förutsätta att regeringen redan i samband med de nämnda direktiven kommer att ta upp de frågor som jag har tagit upp i min motion. Herr talman! Det är sällan en motion får en skrivning som är så positiv och är så nära att bli tillstyrkt som min motion, så jag har alla skäl att känna mig nöjd. Den andra motionen som jag vill kommentera är nr L705 av Stina Gustavsson och Rosa Östh. I den motionen tas bl.a. upp kravet på att livsmedel skall vara märkta så att vi konsumenter vet vilket ursprungsland maten kommer från. Vi har en lag från 1989, som faktiskt har flera svagheter. Lagen innebär att förpackade livsmedel skall vara märkta med ursprungsland. Motionärerna vill att också oförpackade livsmedel skall märkas med ursprungsland. Det är, herr talman, inte särskilt intressant att få veta var köttfärsen har malts. Det är däremot viktigt och intressant att få veta från vilket land köttbiten kommit innan den maldes till köttfärs. Det är faktiskt väldigt viktigt för mig som konsument att veta om köttet kommer från djur i Sverige, där djurhållningen är bra. Jag vill inte bli lurad att köpa köttfärs som innehåller kött från länder där djuren hormonbehandlas eller köpa andra livsmedel som är bestrålade. Vi konsumenter måste få en chans att få veta varifrån en produkt kommer. Vill jag köpa svenska livsmedelsprodukter, och därmed stödja svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri och dessutom bidra till det naturligt öppna landskapet, måste jag få en ärlig chans att veta vad jag köper. Jordbruksdepartementet har kallat till överläggningar om ursprungsmärkning av livsmedel främst på kött och charkområdet. Det skedde den 22 mars, och från Jordbruksdepartementet finns ett pressmeddelande om resultatet av dessa överläggningar. I meddelandet kan man läsa att överläggningarna förts i positiv anda och att man landat i en överenskommelse om frivillig märkning av kött och charkvaror. Herr talman! Det får naturligtvis inte anses vara slutdiskuterat i denna fråga i och med en överenskommelse om frivillighet, även om vi i märkningsfrågor är bundna av internationella handelsavtal. Konsumenternas rättmätiga krav på fullödig information om de varor de köper måste lösas på ett mer handgripligt sätt.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

Eva Johansson kommer att besvaras den 23 april. Interpellanten och jag har inte kunnat finna en tid för interpellationens besvarande inom den aktuella Vi har därför tillsammans med kammarkansliet träffat en överenskommelse om att jag skall svara på interpellationen den 23 april.
är det enligt gällande regler förbjudet att nämna de företag vilkas produkter utgör vinster i programmet. Däremot är det tillåtet att t.ex. i TV 2 i bild och ljud tala om vilka företag som sponsrar dagens match i Sportextra. Detta är inkonsekvent, och det är begripligt att medborgarna har svårt att inse logiken i gällande lagstiftning.
Interpellation 1992/93:103 ''Regeringens flyktingpolitik'' av Ingrid Näslund kommer att besvaras den 23 april. Interpellanten och jag har inte kunnat finna en tid för interpellationens besvarande inom den aktuella Vi har därför tillsammans med kammarkansliet träffat en överenskommelse om att jag skall svara på interpellationen den 23 april.
Är statsrådet beredd att föreslå sådana förändringar av lagstiftningen att reglerna för reklam/sponsring blir begripliga för medborgarna?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat om jag är beredd att föreslå sådana förändringar av lagstiftningen att reglerna för reklam och sponsring i televisionen blir begripliga för medborgarna. Bakgrunden är att Sten Andersson anser det vara inkonsekvent att Radionämnden har funnit att TV 4 har brutit mot radiolagen genom sitt sätt att presentera vinster i programmet Bingolotto, medan t.ex. TV 2 i bild och ljud får tala om vilka företag som sponsrar fotbollsmatcher. Enligt 6 § andra stycket radiolagen får ett programföretag inte i programverksamheten mot vederlag eller annars på ett otillbörligt sätt gynna ett kommersiellt intresse. Detta gäller inte vad som sänds under annonstid i televisionen eller annonser och liknande meddelanden i sökbar text-TV. Syftet med regeln är att motverka smygreklam. Reglerna om otillbörligt gynnande av kommersiellt intresse gäller lika för TV 4 och Sveriges Television. TV 4 har brutit mot bestämmelsen genom sitt sätt att presentera vinster i programmet Bingolotto. Radionämnden ansåg att olika varumärken framhävdes på ett sätt som inte kunde motiveras med hänsyn till något beaktansvärt informationseller underhållningsintresse. Radionämnden har således funnit att TV 4 i detta avseende brutit mot 6 § radiolagen, inte mot sponsringsreglerna i avtalet mellan staten och Televisions och TV 4:s sändningar finns i avtalen mellan staten och resp. företag. TV 4 är likartade. Reglerna för Sveriges Television när det gäller utformning och placering av sponsorsmeddelanden har dock skärpts något fr.o.m. den 1 januari 1993 mot bakgrund av erfarenheterna av de regler som gällde tidigare. Television finner det lämpligt kan detta ske såväl före som efter programmet. Meddelande om sponsorskap får inte lämnas i pauser. Meddelandet skall -- med beaktande av att ändamålet med meddelandet skall vara att upplysa publiken om sponsorskapet -- ges en sådan utformning att det inte riskerar att förväxlas med sedvanliga reklaminslag i reklamfinansierad TV. Sponsorns logotyp får användas endast om det kan ske utan risk för förväxling med tjänst eller vara som sponsorn erbjuder till försäljning. Meddelandet, som skall vara kort, får inte åtföljas av musik och skall även i övrigt ges en neutral utformning. Radionämnden har ännu inte prövat hur de nya reglerna för Sveriges Television har tillämpats. Radiolagens förbud mot otillbörligt gynnande av kommersiella intressen har tillkommit i syfte att motverka att sponsorer och andra påverkar programmens utformning. Syftet med avtalsbestämmelserna för Sveriges Television och TV 4 om utformning och inplacering av sponsorsmeddelande, är att informera TV-tittarna om att ett program är sponsrat. Jag har inte för avsikt att ta initiativ till några ytterligare ändringar.
Herr talman! Jag tackar för svaret. En politiker borde ha som förstahandsuppgift att ta bort eller motivera de lagar som en majoritet av medborgarna har mycket svårt att förstå innehållet i eller avsikten med. Ett sådant exempel är bestämmelserna om reklamen i radio och TV. Man får alltså inte lov att nämna ett firmanamn, t.ex. i Bingolotto, där vissa företag delar ut vinster i programmet. Däremot kan man mycket väl i samma program nämna märket på en bil som delas ut som vinst. Logiken är här inte alldeles uppenbar. Vi kan också se, som statsrådet nämnde i sitt svar, att man t.ex. efter Sportextra på lördagarna säger att en match har sponsrats av det eller det företaget. Det visas reklam i olika sammanhang, framför allt i samband med sport. Runt rinkarna vid ishockey och runt fotbollsplanerna är det nerlusat med reklamskyltar. Även om man inte uttalar namnen, är de flesta som ser på TV läskunniga, och de får budskapet. Konsekvensen i detta lyser med sin frånvaro.
Herr talman! Jag tror att publiken mycket väl förstår att det finns en allmän TV där man inte vill ha reklam. Den finansieras på ett sätt. Sedan finns reklam-TV, som är ganska nytt i Sverige. Den finansieras på ett annat sätt. Det tror jag är ganska enkelt. En annan sak är att det inte skall finnas smygreklam, annonsering, i vanliga program. Det är lika för Sveriges Television och för TV 4. Det tror jag också är ganska klart. Däremot kan det uppstå missförstånd, eller verka litet rörigt, när det gäller att man före och efter programmen får nämna vem som har sponsrat programmen. Man får i TV 4 vara tydligare än vad man får vara i Här tror jag att det kan råda vissa missförstånd. Men att vi har en reklamfri allmän TV och en reklam-TV, vilket är den stora huvudfrågan, är ganska lätt att begripa.
Herr talman! Jag tror nog att statsrådets anhängare, dvs. de som förstår att detta är lätt att begripa, inte har någon omfattande numerär. Vad är smygreklam? Vad kallas det när man t.ex. ser fotboll från England på lördagarna och hela arenan är fylld med reklamskyltar som förekommer under hela programmet? Däremot är det annorlunda om man, som miljoner svenskar gör i dag, ser på programmet Bingolotto. Om nu Volvo skulle vilja dela ut en Volvobil som vinst, får man inte säga att den kommer från Volvo. Men man får lov att säga att bilen heter Volvo. Konsekvensen i detta skulle jag gärna vilja få förklarad.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder så att Sverige behandlar flyktingbarn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Rune Backlund har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en snabb översyn av förhållningssättet till ensamma flyktingbarn. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag anser att svenska myndigheter, i asylärenden liksom i andra sammanhang, tar stor hänsyn till barnens behov. Åt alla ensamma barn som söker asyl förordnas en god man, förutom ett offentligt biträde, så att deras intresse kan tillgodoses på bästa sätt. Man tar också särskild hänsyn till barnens situation vid prövningen av asylansökningar, och ärenden rörande ensamma barn behandlas alltid med förtur. FN:s kommitté för barnets rättigheter höll i januari i år, i enlighet med förfarandet enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, förhör med företrädare för Sverige på grundval av den svenska rapporten om tillämpningen av konventionen. Kommittén ansåg att Sverige i stort uppfyller konventionens krav. Förutom vissa synpunkter på förvarstagande av barn framfördes ingen kritik rörande behandlingen av asylsökande barn. Jag vill påpeka att det stora flertalet ensamma barn som söker asyl i Sverige är över 16 år. Det är mycket ovanligt att yngre barn ensamma söker asyl här och det är följaktligen endast i ett fåtal fall som det kan bli aktuellt att avvisa ett yngre ensamt barn. Svenska myndigheter kan naturligtvis aldrig skicka tillbaka ett litet barn, om man inte vet att någon tar hand om det vid ankomsten till hemlandet. Detta betyder emellertid inte att ensamma barn automatiskt har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Det skulle knappast vara i enlighet med principen om barnets bästa som bl.a. uttrycks i FN:s barnkonvention. I denna princip ingår ju att barn i möjligaste mån skall få vara med sin familj. Därför försöker svenska myndigheter så långt det är möjligt hitta barnets familj och se till att familjen kan återförenas, om möjligt i sitt hemland. Asylsökande får sina asylansökningar prövade individuellt. Frågan om avvisning till hemlandet eller något annat land avgörs på grundval av de skäl den enskilde asylsökanden åberopar. Möjligheten att verkställa en avvisning ingår emellertid också i myndigheternas ställningstagande -- om det är omöjligt att verkställa en avvisning kan den asylsökande beviljas uppehållstillstånd i Sverige, även om han eller hon inte uppfyller kraven för asyl. Om det i undantagsfall är nödvändigt att ett barn som finns i Sverige omhändertas av svenska myndigheter finns möjligheter till detta i vår lagstiftning. Men det bästa för barn är ju normalt att få vara med sin familj, och det är detta som man i dag söker uppfylla då det är möjligt. Vid våra myndigheters tolkning av lagar och bestämmelser utgår myndigheterna från barnets bästa.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag är inte nöjd med svaret. Jag är ganska missnöjd. Jag är förvånad över statsrådets, som jag tycker, okritiska inställning till Invandrarverkets sätt att hantera ensamma flyktingbarn. Sverige har mycket tidigt ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi har också i vår egen grundlag, regeringsformen, klart och tydligt uttryckt att allt vad det offentliga, dvs. samhällets myndigheter, gör, skall de göra i syfte att öka den enskildes välfärd. Myndigheterna skall handla för barnets bästa. Statsrådet avslutade med att säga att myndigheter gör så. Jag tycker inte att det är bevis nog att statsrådet påstår att så är fallet eller att Invandrarverket själv anser sig göra det. Det som har kommit till allmän kännedom under senare tid om hur några ensamma flyktingbarn har blivit behandlade talar snarare för motsatsen. Vi skulle behöva ordentligt se över om detta har förekommit i fler fall och hur Invandrarverket egentligen tolkar barnets bästa. Jag skulle också vilja ha mer definierat vad som menas med att man inte kan skicka i väg ett barn om det inte finns någon som tar hand om det. Vad finns det för regler och föreskrifter som definierar detta ''någon tar hand om''? Det måste finnas mycket tydliga sådana. Vad jag kan förstå har det i åtminstone ett av dessa fall faktiskt inte handlat om att återförena barn, utan om att skilja barn från en moder som fanns kvar i det här landet medan barnet skulle återsändas. Jag känner stor oro inför detta. I de här fallen har dessutom andra myndigheter som också har att ta hand om barn uppenbarligen delat den kritiska uppfattningen och inte den okritiska som statsrådet har. Det är nämligen de som har reagerat. I ett fall var det polisen och i ett annat fall föreståndaren på ett barnhem. Jag tycker att det behövs en ordentlig översyn av detta. Jag är förvånad över det svar som jag har fått här i dag.
Herr talman! Jag vill också börja med att tacka för svaret. Jag upplever svaret som en redovisning av de förhållanden och regler som gäller. Men när man tittar på det fall som varit aktuellt, och som i vissa stycken är ett ganska unikt fall, upptäcker man att vi hamnar i en diskussion om vårt synsätt på hur barn skall hanteras och under vilka förhållanden barn skall leva. Våra sociala myndigheter har gjort bedömningen att föräldrarna var olämpliga som vårnadshavare i detta läge. Då uppstår en mycket delikat fråga om vilket ansvar vi har för det här barnets situation vid ett eventuellt hemsändande. Enligt regler och konventioner har vi ju fortfarande inte rätt att splittra familjer. Vi är skyldiga att ta hänsyn till att det finns biologiska föräldrar. Ändå finns det grundläggande synsättet på hur barnet skall leva och växa upp och hur de skall ha det i en familjesituation. Jag har funnit att det finns flera motstridiga intressen som kommer in i dessa ärenden. Även om de inte är så många är de tillräckliga för att bli mycket uppmärksammade och väcka stor debatt och undran hos den allmänna opinionen. Vi har å ena sidan de internationella åtagandena genom barnkonventionen, den konvention som säger att vi inte får splittra familjer och vi har åtaganden som säger att vi inte utan vidare får behålla ett barn. Å andra sidan finns då frågan vad som skall hända med ett barn som lämnar landet och där vi vet att familjeförhållandena är mycket besvärliga eller där det inte finns en ordnad familjesituation. Då blir jag litet förvånad över att kulturministern inte är beredd att titta litet på hur vårt förhållningssätt skall vara i den här typen av ärenden. Jag tycker inte att det finns några givna och självklara svar på dessa frågeställningar. Vi måste försöka väga samman dessa olika intressen och se vad vi har rätt att göra internationellt sett i ett sådant ärende. Inom flyktingpolitiken har man sett att det faktiskt finns en liten tendens till att föräldrar dumpar sina barn i en del länder för att lösa sina egna bekymmer.
Herr talman! Det är ju ofta många svåra avvägningar som våra myndigheter har att ta ställning till. Det kan ju vara flera myndigheter som är inblandade. Livet är ju sådant att det ofta finns motstridiga intressen. Men våra myndigheter är enligt min uppfattning väl skickade att göra sådana avvägningar. Det tvingas de att göra nästan varje dag. Utgångspunkten måste vara, och är också, barnets bästa. Det är naturligtvis beklagligt att man inte i en diskussion kan belysa principer utifrån de enskilda fallen. Ingen av frågeställarna har heller dragit upp de enskilda fallen. Möjligen kan man säga att det som många trodde skulle hända inte har hänt, dvs. att man har sänt i väg barn utanför Sveriges gränser utan att man har säkerställt att det finns någon som tar hand om det. I normalfallen brukar man kontakta föräldrar eller andra anhöriga som tar emot när ett barn skickas tillbaka till sitt hemland. Det är normalfallet. Detta gäller ju ofta äldre barn och inte spädbarn. Det kan däremot delvis komma i ett annat läge om barnet har varit omhändertaget, t.ex enligt LVU. Där är andra myndigheter än Invandrarverket inblandade för att ta ställning till om det finns en vårdnadshavare som är acceptabel. Men denna vägning skall våra myndigheter göra utifrån de allmänna intentioner och riktlinjer som vi har för beslutsfattande i Sverige, nämligen barnets bästa.
Herr talman! Vi får ju inte diskutera det enskilda fallet. Men vad som skulle kunna inträffa i den här typen av ärenden är ju att de svenska sociala myndigheterna gör den bedömningen att det inte finns en acceptabel familjesituation för barnet att sändas tillbaka till. Då uppstår frågan vilken rätt vi i Sverige har att ta ansvar för det här barnet enligt de konventioner som gäller i fråga om familjesplittring, biologiska föräldrars rätt osv. Jag menar att det i den debatt som har förekommit kring det nu aktuella fallet inte riktigt har klarats ut vilka rättigheter och skyldigheter vi har i ett sådant här ärende, vilka rättigheter och skyldigheter invandrare har och vilka skyldigheter sociala myndigheter har att tillämpa konventioner och artiklar som Sverige i andra sammanhang arbetar för. Vi har ju det omvända förhållandet då barn förs ur Sverige till andra länder. I sådana sammanhang har vi med mycket stor kraft hävdat att barnen skall föras tillbaka till vårdnadshavarna i Sverige. Jag menar därför att det här finns en principfråga som är värd att diskutera.
Herr talman! Naturligtvis är det här oerhört svåra och komplicerade frågor. Så är det alltid när barn drabbas av svåra förhållanden. Det här är extremt svåra frågor. Jag har inte haft för avsikt att få det att framstå som att jag tror att flyktingbarn vanligtvis behandlas på det här sättet. Det är emellertid ett faktum att det finns flera sådana här fall, där olika myndigheter, som alla har att se till barnets bästa, har reagerat mycket olika, och enligt min uppfattning är det Invandrarverket som står för det omänskliga sättet att behandla barn, som icke ser till barnets bästa. Detta gör mig orolig, och jag tycker att det finns anledning att se över området. Vad vet jag, kanske har det förekommit andra fall, i vilka andra myndigheter inte har haft möjlighet att bemöta Invandrarverket eller att protestera mot Invandrarverkets sätt att bete sig. Kanske händer det i andra fall, som vi aldrig får kännedom om, att Invandrarverket i sitt handlande inte tillämpar FN:s barnkonvention eller svensk grundlag. Det förvånar mig att statsrådet uppenbarligen är så övertygad om att det aldrig händer och att det kanske inte ens har hänt i de här fallen. Det är det som enligt min uppfattning behöver ses över, så att vi får en bättre analys av situationen och möjligen nya riktlinjer för Invandrarverket i de här fallen.
Herr talman! Utgångspunkten för de ställda frågorna har varit ett mycket litet barn, och det är väldigt sällsynt att så små barn blir ensamma. Rune Backlund säger att den debatt som har förekommit inte har klarat ut de olika lagarnas tillämpningsområden och om de krockar med varandra. Våra myndigheter skall tillämpa lagarna, och tillämpningen av lagarna i det här fallet är ännu inte färdiggjord. Därför kan man i dag inte med säkerhet säga att lagarna strider mot varandra. Myndigheternas tillämpning av lagarna framöver får visa om så är fallet. Jag är alldeles övertygad om att både Invandrarverket och de sociala myndigheterna kommer att ha barnets bästa som utgångspunkt. Vad som skall hända om man över huvud taget inte hittar någon vårdnadshavare är det myndigheternas sak att bedöma. Jag vill, herr talman, tillbakavisa Annika Åhnbergs påstående att Invandrarverket nästa alltid skulle handla omänskligt. Invandrarverket har många ensamma barn, som dock ofta är över 16 år, att ta hänsyn till.

Herr talman! Det är korrekt att myndigheterna har att handlägga det här fallet fullt ut och att man först med facit i hand kan säga exakt var problemen ligger. Anledningen till att jag ställde den här frågan om ett initiativ från regeringen är att jag tycker att det vore värdefullt att få klarlagt vad som är våra rättigheter och skyldigheter i den här typen av ärenden. Jag tror att många människor runt om i vårt land som via medierna har följt redovisningen i det här fallet har haft mycket svårt att riktigt hänga med i den här typen av frågeställningar rörande utlänningslagens tillämpning och socialtjänsten -- man ser fallet endast med utgångspunkt i barnets situation och har väldigt svårt att hänga med i de juridisk-byråkratiska svängarna i ett sådant här ärende. Jag tror därför att det hade varit värdefullt om regeringen hade kunnat belysa de förhållningssätt som allmänt gäller vid hanteringen av barn som befinner sig i en mycket utsatt situation, vilket det uppenbarligen är fråga om i det här fallet.
Herr talman! Eftersom Rune Backlund och jag delvis har olika frågeställningar, följer den här debatten delvis två olika spår. Det är bra att statsrådet säger att det skall komma en redovisning av Invandrarverkets egen handläggning av fall som gäller ensamma flyktingbarn. Jag påstår inte att Invandrarverket beter sig felaktigt, men jag känner en oro när det kommer till kännedom att sådana här fall förekommer. Man kan heller inte säga att tillämpningen av lagarna inte är färdig och att vi därför inte vet hur det gick. Om Invandrarverket hade fått bestämma hade nämligen tillämpningen varit färdig. Invandrarverket har i flera fall -- det handlar inte bara om ett -- faktiskt beslutat om utvisning. Hade inte andra myndigheter protesterat, hade vi nu stått här med facit i hand -- eller rättare sagt: vi hade inte stått här med facit i hand, eftersom ärendena då inte hade kommit till allmän kännedom. Det är därför enligt min mening ett mycket märkligt resonemang. Vi har en princip som säger att man skall utgå från barnets bästa, och olika myndigheter kommer till helt olika slutsatser. Då måste det finnas anledning att förtydliga definitionen av vad som är barnets bästa. I den rapport till FN som nämndes tidigare i debatten tas detta inte alls upp. Det är därför inte så märkligt att FN-konventionen inte har kunnat behandla frågan. Invandrarverkets egen handläggning berörs inte, däremot berörs vad som händer ute på flyktingförläggningar. En hel del fattas alltså.
Herr talman! Annika Åhnberg gav nu en beskrivning av fallet. Hon sade att det hade funnits en risk att barnet hade kastats ut ur landet om Invandrarverket hade fått agera på egen hand. Detta är inte sant. Inget barn, och framför allt inte barn i den åldern, sänds ut från Sverige utan att det finns garantier för att det finns en vårdnadshavare. Det beslut som är fattat av Invandrarverket omfattar både moder och barn. Det här är ett mycket komplicerat enskilt ärende. Det är oacceptabelt att barn växer upp under under sådana förhållanden. Det har i den allmänna debatten antytts att Invandrarverket eller andra svenska myndigheter skulle kunna avvisa ett barn utan att man har garantier för att det finns en vårdnadshavare. Detta sker icke. Jag förstår alla dem som är upprörda, som trodde att detta var möjligt i Sverige.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att andra myndigheter -- det är ju faktiskt flera sådana här fall som har kommit till allmän kännedom -- som också har att se till de här barnens bästa, uppenbarligen inte har gjort samma bedömning som Invandrarverket. Jag menar att det fortfarande finns anledning att klargöra vad vi menar med att det skall finnas någon som tar hand om barnet om det utvisas tillbaka till sitt hemland. Vad ställer vi från svensk sida för krav? Vad innebär detta? Tydligen gör man på olika myndigheter helt olika bedömningar. Jag anser fortfarande att det finns skäl att klargöra och särskilt belysa Invandrarverkets egen handläggning. Det är bra att man har fokuserat väldigt mycket på andra som tar hand om ensamma flyktingbarn, men vad man gör på Invandrarverket borde kanske belysas litet bättre. Det tycker jag fortfarande.
Herr talman! Invandrarministern har rätt i att beslutet i det här ärendet omfattade både moder och barn. En av krockarna i det här ärendet är uppenbarligen att en annan svensk myndighet, dvs. socialtjänsten, inte anser modern, som nu har försvunnit, lämplig som vårdnadshavare. Då uppstår en mycket delikat situation som gäller vår syn på hur ett barn i ett sådant här fall skall hanteras och biologiska föräldrars rätt till sitt barn. Jag upplever att vi inte riktigt har klarlagt våra andra internationella åtaganden i sådana här fall. Det här kanske är ett unikt fall på så sätt att något liknande tidigare inte har förekommit, men under de år jag har sysslat med flykting och invandrarfrågor har jag sett att det, beroende på olika sätt att se på vad som ryms i begreppet familj, till och från uppstår problem i samband med återsändande av ensamma barn till vissa områden av världen.
Herr talman! Det är väl få ärenden som är så svåra att hantera som dessa. Det gäller inte bara utländska barn som kommer hit, utan också svenska barn som av olika skäl befinner sig i andra länder och kring vilka det råder motstridande intressen inom familjen. Som jag sade tidigare till Annika Åhnberg kontaktar Invandrarverket i normalfallet -- och då handlar det ofta om ungdomar -- någon närstående i hemlandet. Det är okomplicerat, därför att det finns någon som vill ta emot barnet när det sänts i väg. Följeslagare ser till att ungdomar möts av en vuxen person -- ofta en närstående, och då mestadels föräldrar. I det här fallet handlar det om ett i Sverige av de sociala myndigheterna omhändertaget barn. Som jag antydde är kraven kanske något högre när det gäller att säkerställa vem som är vårdnadshavare. Men det är inte min uppgift att här i riksdagen tala om för de sociala myndigheterna hur de skall bedöma läget i detta fall. Det är min förhoppning och utgångspunkt att det är barnets bästa som man har för ögonen.

Herr talman! Harriet Colliander har frågat om jag är beredd att medverka till en förändring av det förhållandet att merparten av det totala presstödet går till de stora tidningarna och att närmare hälften av dagspressens momsbefrielse går till liberala tidningar. Frågan föranleds av den nyligen presenterade ESO-rapporten om presstödets effekter. Staten har länge markerat dagspressens särställning i förhållande till andra varor och tjänster genom att vidta en rad presspolitiska åtgärder -- dels i form av direkta statliga bidrag till tidningar i konkurrensmässigt underläge, dels i form av en förmånlig skattebehandling av dagstidningsföretagen generellt. Den förmånliga skattebehandlingen innebär att dagstidningarna är befriade från mervärdesskatt på sina upplageintäkter och att de betalar lägre reklamskatt än andra reklambärare.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 Inom EG, som beslutat harmonisera medlemsländernas uttag av mervärdesskatt, tillhör dagspressen också den kategori av varor och tjänster som kan undantas från den generella momsnivån. Dessutom har flertalet länder över huvud taget inte någon skatt på reklam i dagspressen. Vid en teoretisk beräkning av värdet på dagspressens momsbefrielse är det ofrånkomligt att förmånen växer med storleken på tidningens omsättning. Det innebär givetvis inte att mindre tidningar skulle vara missgynnade, eftersom alla dagstidningar behandlas lika i momshänseende. Skatteuttaget är alltså neutralt. För reklamskatten gäller att den ursprungligen infördes för att finansiera det direkta presstödet till små och konkurrensutsatta dagstidningar. Den övervägande delen av skatteuttaget på reklam kommer också från stora dagstidningar och andra reklambärare. Enligt uppgift kommer den särskilde utredaren K G Svensson att behandla dagspressen i sin utredning om mervärdesskattefrågor. Jag vill också nämna att jag har för avsikt att föreslå regeringen att tillsätta en utredning med uppgift att belysa dagspressens situation.

Herr talman! Det är naturligtvis önskvärt att reglerna är så neutrala som det över huvud taget är möjligt. Merparten av de här frågorna gäller momsen, och reglerna i det avseendet är neutrala. Det finns ingen styrning till en viss typ av tidningar. Det är mig också helt främmande att styra tidningarnas val av beteckning på sig själva. I Harriet Collianders senaste fråga fanns det litet av en antydan om att regeringen eller riksdagen på något sätt skulle tala om för tidningarna var de står och vilken beteckning de skall ha. Det är fullständigt uteslutet, och jag skulle tro att det gäller samtliga riksdagsledamöter, dvs. att gå in och styra på det sättet. Särskilt för en liberal minister är det uteslutet att föreslå sådana regler.

Herr talman! Syftet med intresset från riksdagens och statens sida när det gäller presspolitiken är att garantera en mångfald. Jag har inte kunnat läsa ut av ESO-rapporten att vissa partipolitiska intressen gynnas. Däremot har man redovisat vilka beteckningar tidningarna har på sig själva när man försökt att strukturera vilka olika typer av tidningar som har olika slags stöd. Men såvitt jag kan se finns det inte någon värdering i ESO-rapporten som säger att vissa partier otillbörligt gynnas. Pressen är faktiskt -- det kan variera något -- förhållandevis fristående i vårt land. Det får även jag som liberal gång på gång erfara. Det förekommer inte något som helst gynnande av behandlingen av min person eller mitt fögderi i olika typer av tidningar, utan det är ungefär likadan behandling. Men, som sagt, en översyn av pressens förhållanden skall göras, och då kommer väl sådana här frågor upp.

Herr talman! Som Harriet Colliander väl vet har vi i Sverige en mycket besvärlig ekonomisk situation. Om vi hade full handlingsfrihet och reklamskatten kunde avskaffas, skulle jag över huvud taget inte sakna den.

Herr talman! Robert Jousma har, mot bakgrund av en redovisning av vissa problem och kostnader då en flykting flyttar från en anvisad ort, frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att rätta till dessa problem. Robert Jousma ifrågasätter bl.a. om en flykting som vistas i Sverige skall medges att byta ort, då detta visat sig ytterligare belasta den mycket hårt ansträngda flyktingadministrationen. I vart fall bör enligt Robert Jousmas uppfattning inget helt schablonbelopp utgå till inflyttningskommunen. Flyktingar och andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd i Sverige har en självklar rätt att bosätta sig var de vill i landet, och någon inskränkning av denna rätt är inte aktuell. En sådan inskränkning skulle vara inhuman och strida mot internationella konventioner. En annan sak är i vilken utsträckning flyktingen vid en flyttning skall kunna påräkna särskilt stöd från samhället och hur staten skall ersätta kommunernas kostnader för sådant stöd. Det nuvarande ersättningssystemet trädde i kraft den 1 januari 1991. Särskilda resurser har avsatts för uppföljning och urvärdering. Vid sidan av resultatuppföljning sker också en central uppföljning av kostnadsutvecklingen för stat och kommun. Jag är medveten om att det kan finnas behov av vissa förändringar av ersättningsreglerna när en flykting flyttar från en kommun till en annan.

Herr talman! Fru statsråd! Ett nytt ersättningssystem för kommunalt flyktingmottagande trädde som bekant i kraft den 1 januari 1991. Syftet med detta ersättningssystem är att man skall åstadkomma en ökad frihet för kommunerna att göra individuella introduktionsprogram, så att varje flykting så fort som möjligt skall bli självförsörjande och kunna delta i samhällslivet. Det tycker jag är mycket bra och rätt tänkt. Syftet med min fråga var naturligtvis inte att beskära flyktingarnas frihet, utan jag anser att det hela handlar om att man redan från början tar mer hänsyn till flyktingarnas önskemål om placeringsort när de lämnar förläggningarna. Jag vill bestämt hävda att detta skulle spara mycket pengar, närmare bestämt i runda siffror 39 miljoner kronor. Statens invandrarverk har studerat hur flyktingmottagandet fungerade 1991. I studien redovisas bl.a. vad kommunerna tyckte om de s.k. sekundärflyktingarna. Sammanfattningsvis kan man säga att tjänstemännen tyckte att Invandrarverket borde ta större hänsyn till flyktingarnas önskemål om typ av bosättningsort för att undvika sekundärflyktingar. Tjänstemännen, liksom jag, ifrågasatte också det lämpliga i att ge sekundärflyktingarna socialbidrag på den nya orten, eftersom de från början hade sin försörjning tryggad i mottagningskommunen. Samtidigt tyckte tjänstemännen att utflyttningsoch inflyttningskommunerna borde ha bättre kontakt med varandra än de hittills har haft.
Herr talman! Robert Jousma pekar på just en del problem som detta system har. Som jag sade tidigare har vi tillsatt en särskild arbetsgrupp som skall se över dessa frågor. Bakgrunden till det är att det finns en del förhållanden som inte är särskilt bra. Vad jag vände mig emot i frågan, vilket kanske var ett missförstånd, är att det står att en flykting skall medges rätt att byta ort. I det ligger att det skulle vara fråga om något slags tillståndsgivning från en myndighet. Men det kan naturligtvis inte komma i fråga. Utredningsresultatet kommer emellertid att redovisas ganska snart. Det är min förhoppning att vi då skall kunna komma bort från en del oformligheter som det här systemet har.
Herr talman! Jag ser verkligen fram emot att denna utrednings resultat skall redovisas. Flyktingarnas skäl att flytta har i de flesta fall varit vantrivsel, sysslolöshet, kontaktlöshet, m.m. De har trott att de skulle få det bättre om de flyttade. I rapporten från Invandrarverket påpekas det emellertid att de sakligt sett fått det lika dåligt eller sämre genom flyttningen, främst på grund av arbetslöshet och dåliga bostadsförhållanden. Detta är ett problem framför allt för kommunerna, särskilt de små kommunerna. De har byggt upp en mottagningsapparat och administration för hela denna affärsverksamhet. Men i och med detta mister de såväl flyktingen som halva schablonbidraget. Jag tror att det känns mycket betungande för de små kommunerna som har lagt upp ett bra introduktionsprogram som inte fullföljs för flyktingen. Bl.a. svenskundervisningen, som är en mycket viktig del, försenas.
Herr talman! Robert Jousma har just pekat på ett av de problem som finns, nämligen för de kommuner som är mycket ambitiösa och lägger upp breda program och sedan bara får halva ersättningen, trots att de har räknat med att ha flyktingen i kommunen en längre tid. Storstadskommunerna hävdar ibland att flyttningar från de små kommunerna sker efter sex månader, vilket innebär att de små kommunerna får ett helt bidrag och sedan blir av med sina kostnader och skjuter över problemet på de stora kommunerna. Detta är en bakgrund till att vi faktiskt redan har tagit itu med att se över om man kan hitta mindre oformliga regler för hur kommunerna skall ersättas från statens sida för de kostnader som de har för den första introduktionen.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för ett bra svar. Jag ser fram emot utredningens resultat och ber att eventuellt få återkomma om det är några oklarheter.

Herr talman! Bengt Ahlquist har frågat mig om vilket statligt stöd Älvkarleby kommun kan påräkna för att fullt ut täcka underskott i flyktingmottagning för åren 1993 och 1994. Fram till år 1991 erhöll kommunerna ersättning för ekonomisk hjälp som lämnats till flyktingar och vissa andra utlänningar under det kalenderår då uppehållstillstånd första gången beviljades och de tre därpå följande åren. Den 1 januari 1991 trädde ett nytt ersättningssystem i kraft, vilket innebär att den tidigare ersättningen för ekonomiskt bistånd och huvuddelen av övriga bidrag till kommunerna lades samman i en schabloniserad ersättning. Huvudsyftet med förändringen av ersättningssystemet var att stimulera kommunerna att vidta aktiva åtgärder för att flyktingarna snabbare skall kunna bli självförsörjande. I likhet med tidigare ersättningssystem kan kommunerna fortfarande få ersättning även för vissa särskilda kostnader. De särskilda kostnaderna avser ekonomiskt bistånd, social hemhjälp och färdtjänst för vissa handikappade och äldre flyktingar samt ersättning för faktiska kostnader för bistånd och vård som ges till ensamma flyktingbarn under 18 år. Statens invandrarverk får vidare lämna ersättning till kommuner som haft betydande extraordinära kostnader för flyktingmottagandet. Det kan exempelvis avse betydande merkostnader till följd av att man tagit emot särskilt resurskrävande flyktinggrupper, t.ex. sådana med en stor andel analfabeter. Bidrag kan också lämnas för betydande strukturella merkostnader. För budgetåret 1992/93 disponerar Invandrarverket 100 miljoner kronor för detta ändamål. miljoner kronor för särskild ersättning till kommuner som genom denna schablonberäkning kunde bedömas få väsentligt lägre ersättning för sina socialbidragskostnader för flyktingar mottagna före år 1991 än vad man skulle ha fått med de äldre reglerna. Regeringen beslutade den 11 februari i år att Statens invandrarverk under budgetåret 1992/93 skulle få disponera ytterligare 15 miljoner kronor för att kompensera kommuner som drabbats hårt av övergångsreglerna. Staten har ett övergripande ekonomiskt ansvar för flyktingmottagandet under flyktingarnas introduktion i det svenska samhället. Det är emellertid inte detsamma som att kommunerna är garanterade full täckning för sina kostnader för flyktingmottagandet. Någon sådan garanti har aldrig funnits, vare sig i det gamla eller i det nya ersättningssystemet. Utgångspunkten för nuvarande ersättningssystem har varit att kostnadsfördelningen mellan stat och kommun i allt väsentligt skulle vara oförändrad jämfört med tidigare. Jag är medveten om att rådande arbetsmarknadssituation kan komma att leda till ökade kostnader för flyktingmottagandet. De uppföljningar av det nya ersättningssystemet som hittills gjorts av bl.a. Svenska kommunförbundet och Statens invandrarverk utgör emellertid ännu inte tillräckligt underlag för att kunna avgöra om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun har blivit annorlunda än vad som var avsett. Jag har för avsikt att i samråd med Statens invandrarverk och Svenska kommunförbundet fortsätta att följa och analysera kostnadsutvecklingen.
Herr talman! Fru statsråd! Älvkarleby kommun hade redan i slutet av 80-talet ett mycket ambitiöst flyktingmottagande och ställde sig positiv även till ett kommunalt flyktingmottagande. Under den första perioden, mellan 1986 och 1989, tog kommunen emot 127 latinamerikanska flyktingar. Av dem bor 41 kvar i kommunen, och de är i stort sett självförsörjande. När vi 1989 tecknade ett avtal med Invandrarverket gällde regeln att man skulle få betalt för mottagningsåret och tre år till. Det ledde till att kommunen beslöt sig för att försöka starta ett kommunalt mottagande med en mycket hög ambitionsnivå, 75 flyktingar per år. Det ledde så småningom till 235 flyktingar. Mer normalt för den här kommunstorleken hade varit att ta emot 25--30 stycken. Vi har på så sätt tagit emot en kvot motsvarande 10 års mottagande. Problemet uppstod när arbetsmarknaden blev mörk. Kvotflyktingarna, av vilka en mycket stor andel är analfabeter, har haft mycket svårt att lära sig svenska. Sedan kom lågkonjunkturen och vi fick inte ut dem på arbetsmarknaden. I dag är det en handfull som har arbete. Resterande delen måste kommunen klara med socialbidrag. I de nedskärningstider vi har, med dålig ekonomi, och när Älvkarleby har den sjätte största arbetslösheten i landet, har vi ytterst svårt att på ett positivt sätt klara debatten i kommunen, att klara våra flyktingar och samtidigt skära i skola, äldreomsorg och barnomsorg. Jag har lagt märke till att svaret som statsrådet har skrivit är positivt. Men jag måste faktiskt vidhålla att problemet är att vi har gått in i flyktingmottagandet i en litet annan tro. Nu ser jag fram emot den översyn som skall göras. Men den måste följas upp skyndsamt. När kan vi vänta ett nytt ställningstagande i riksdagen?
Fru talman! Jag håller med om att Älvkarleby kommun har varit ambitiös i sitt mottagande av flyktingar. Nu säger Bengt Ahlquist att man har haft extraordinära kostnader på grund av att många har varit analfabeter. Just av det skälet kan man få ett särskilt bidrag. Sådana ansökningar skall lämnas till Invandrarverket. Vi är också mycket medvetna om att arbetslösheten är högre bland invandrare än bland befolkningen i övrigt. Det pågår ständigt diskussioner om hur vi via arbetsmarknadspolitiken skall kunna se till att människor får någonting att göra. Inte minst behovet av att lära sig svenska är stort bland invandrarna. Det är min förhoppning att möjligheterna för invandrarna att få en meningsfull sysselsättning skall kunna utökas, när det inte går att få ett regelrätt arbete. Det är inte någon vanlig utredning som pågår i regeringskansliet, utan det är dels en utvärdering av det nya systemet, dels en normal uppföljning inför de överläggningar som alltid sker innan regeringen lägger fram sitt budgetförslag och innan riksdagen fattar beslut om ersättningsnivån till kommunerna.
Fru talman! Ett ytterligare problem är att när vi har sökt medel för arbetsmarknadsinsatser har inte de heller räckt till vare sig det gällt rent arbetsintensiva insatser eller utbildning. Det är ytterligare ett problem när vi skall ta debatten hemma i Älvkarleby om att även i fortsättningen få pengarna att räcka till också för våra flyktingar. Där skulle vi gärna se att man fick en särskild avsättning i just flyktingkommunerna för att hjälpa våra flyktingar liksom vi hjälper våra handikappade att komma ut i arbete.

Fru talman! Bengt Ahlquist har frågat justitieministern om hon är beredd att medverka till att lagstiftningen beträffande godtrosförvärv ses över. Enligt Bengt Ahlquist skulle det bli svårare att stjäla och att avyttra tjuvgods om reglerna ändras på visst sätt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den lagstiftning som i första hand är avsedd att motverka handeln med stöldgods är naturligtvis bestämmelserna i brottsbalken om häleri. Hälerilagstiftningen har relativt nyligen setts över. Därvid har tillämpningsområdet utvidgats, bl.a. för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på området. Vidare har riksdagen nyligen beslutat om en skärpning av straffet för vissa häleribrott. Något behov av att nu göra en förnyad översyn av hälerilagstiftningen föreligger inte. Det kan inte heller komma i fråga att -- på sätt som Bengt Ahlquist synes mena -- utvidga det straffbara området så att en normalt aktsam person riskerar att straffas för att ovetandes ha köpt stöldgods. En sådan kriminalisering skulle inte bara vara orättfärdig, den skulle också i hög grad försvåra den normala handeln med varor i samhället. Den civilrättsliga lagstiftningen om godtrosförvärv innefattar en avvägning mellan å ena sidan den ursprunglige ägarens intresse av att få tillbaka egendom som han har förlorat och å andra sidan den rätt som en aktsam person bör ha att få behålla egendom som han har förvärvat i god tro. Reglerna har utformats bl.a. så att de skall motverka handeln med stöldgods. Lagen om godtrosförvärv av lösöre trädde i kraft den 1 januari 1987. Genom lagen skärptes och preciserades de krav som ställs på en förvärvare av lösöre för att denne skall anses vara i god tro. Sedan lagen trädde i kraft har den flera gånger behandlats i riksdagen till följd av motioner. Senast frågan behandlades hänvisade lagutskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande till att utskottet tidigare hade uttalat att det inte fanns någon anledning att ompröva de principer och skäl som ligger bakom lagen. Utskottet förutsatte emellertid att reglerna följs upp och att regeringen ser till att en utvärdering av lagen kommer till stånd i lämpligt sammanhang. En utvärdering av tillämpningen av lagen angående godtrosförvärv av lösöre har påbörjats i Justitiedepartementet. Överläggningar i frågan har nyligen ägt rum med företrädare för ett stort antal myndigheter och organisationer. Med ledning av vad som då kom fram pågår nu ett arbete i Justitiedepartementet med att utforma olika handlingsalternativ i syfte att komma till rätta med det problem som handeln med stöldgods utgör.
Fru talman! Fru statsråd! Jag tackar för svaret på min fråga. Den här frågeställningen har jag haft anledning att intressera mig för i 25 år. Redan när jag i Göteborg läste propedeutisk kurs i juridik tyckte jag att det var litet konstigt och snårigt att en person som blir av med sin egendom, om han kommer på var egendomen finns, måste lösa denna för att få den tillbaka. Sedan dess har det hänt en hel del, och av svaret framgår att dessa lagbestämmelser har setts över. Man tar också i program på TV upp dessa frågor. Jag får när jag är ute bland folk frågan varför lagarna är skrivna på ett sätt som är svårt att förstå för gemene man, och det är också svårt att förstå att man inte skall ha rätt till sin egen egendom när man hittar på den. De mest vanliga fallen gäller väl stulna cyklar och bilar. Internationellt har man litet annorlunda regler på detta område. Man har där större rätt att få tillbaka sin egendom. Jag förmodar att det bl.a. är för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden som man ser över dessa lagregler. Jag vill ställa följande frågor: Skulle det vara omöjligt att kräva ett kvitto med en namnteckning från den som försäljer varan, så att det blir svårare för tjuvarna att avyttra den? När får vi tillgång till resultatet av det nya översynsarbete som Justitiedepartementet bedriver?
Fru talman! Kvitton och inköpspris beaktas redan i dag av domstolen som bevisfakta med avseende på de subjektiva rekvisiten i mål som avser häleribrott. Jag tror att mycket av svårigheterna beror på att man har två processer som pågår jämsides. Man har å ena sidan en brottmålsprocess, där man söker fälla någon för häleri. I den processen kan den enskilde delta som målsägande. Å andra sidan finns också en civilrättslig reglering av godtrosförvärv. Reglerna i brottmålsprocessen och i civilprocessen skiljer sig ganska avsevärt från varandra. Man ställer mycket högre krav på bevisning i brottmålsprocessen, där åklagaren måste ha full bevisning för att ett brott har begåtts innan den åtalade fälls. I civilprocessen tar man däremot hänsyn dels till egendomens beskaffenhet, dels till de förhållanden under vilka egendomen bjöds ut, dels till omständigheterna i övrigt. Bevisbördan faller där till största delen på den som har förvärvat egendomen. Han måste i civilprocessen visa att han varit i god tro. Det är naturligtvis inte alldeles lätt för den enskilde att klara ut att man har möjlighet att driva en civilprocess om godtrosförvärv och att man faktiskt också har goda utsikter att nå framgång. Om det t.ex. gäller ett förvärv som har skett genom handel på Sergels Torg eller på liknande sätt föreligger knappast någon god tro hos förvärvaren. Man utgår åtminstone från att det skall mycket till för att han skall kunna visa att han varit i god tro. Men som jag sade i mitt svar håller vi på att se över dessa regler.
Fru talman! De här aktuella spörsmålen har tagits upp i TV, och vi har där fått höra om svårigheterna att kontrollera andrahandsförsäljning. Det handlar om annonser på ''Gula sidorna'' och om affärer på öppen gata. Varför kan man inte få ställa krav på ett kvittoförfarande, så att förvärvaren kan bevisa att han har inhandlat varan av en viss person? Det skulle då för den som kommit över saker på ett felaktigt sätt bli svårare att hävda att det har skett i god tro.
Fru talman! Jag vill påstå att just dessa frågor har relevans i den civilprocess som jag talar om. De skall där besvaras för att man skall kunna anses vara i god tro. Man bedömer sådana här frågor efter två principer. Vindikationsprincipen innebär att den ursprunglige ägarens rätt består och att han utan att betala någon ersättning för stöldgodset får igen det när han hittar på det. I Sverige tillämpar vi extinktionsprincipen, som innebär att den som har förvärvat någonting i god tro, får behålla det, men med den reservationen att den ursprunglige ägaren kan återlösa det mot ersättning. Det som vi håller på att se över i Justitiedepartementet är just frågan om vi eventuellt skall övergå till någon form av tillämpning av vindikationsprincipen i stället. Det skulle onekligen klara upp många av de fall som vi här talar om.

Fru talman! Liisa Rulander har, med anledning av Utlänningsnämndens tolkning av sekretesslagen i ett visst fall, frågat mig om jag avser att verka för en översyn av reglerna om utrikessekretess. Utlänningsnämnden som alla andra myndigheter pröva om det finns uppgifter som kan vara av så känsligt slag att handlingen eller vissa uppgifter i den omfattas av sekretess. Jag kan och skall inte heller uttala mig om en myndighets tolkning i ett visst fall är riktig eller inte.

Därutöver kan nämnden få anledning att främst tillämpa bestämmelserna om utrikessekretess i 2 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen. Regeringen har den 11 mars i år beslutat om direktiv för en utredning som skall se över sekretesslagens bestämmelser om utrikessekretess. Syftet med den utredningen är främst att närmare analysera utrikessekretessens innehåll och tillämpning inför ett svenskt medlemskap i EG. Utredningen skall emellertid ha frihet att ta upp alla frågor som kan behöva övervägas inom ramen för en sådan översyn.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det var ju intressant att veta att regeringen redan har gett direktiv till en utredning om dessa frågor. Det är på tiden att man ser över dessa lagregler. Människor har rätt att undra över vad som egentligen händer. Mycket av det som har sagts t.ex. om resan och som föranledde mig att ställa min fråga är riktigt. Det är en stor besvikelse för asylsökande, för deras advokater och läkare och för dem som arbetar seriöst med flyktinggrupper -- som numera dessutom kan jämställas med folkrörelser -- att inte få reda på vad som egentligen hände under en resa. Utan att gå in på något enskilt fall, som den aktuella nämndens resa, tycker jag ändå att det vore mycket intressant om statsrådet kunde ange några andra områden än t.ex. försvarspolitik som kan beröras av en dylik utrikessekretess.
Fru talman! Utrikessekretess kommer i framtiden att tillämpas t.ex. när det gäller EG-dokument som kommer till Sverige. Det var ju en av orsakerna till att den här utredningen tillsattes. Det är ett område, som jag kan komma på nu med detsamma, men det kan naturligtvis också finnas andra, som inte just nu är aktuella för mig.
Fru talman! Jag funderar på om rättspraxis i ett land kan hemligstämplas. Frågan om det är möjligt att hemligstämpla den typen av ärenden eller om det går att få ta del av de handlingar man är intresserad av har ställts förut. Allmänheten ställer sig just dessa frågor. Dessa frågor är oerhört känsliga och laddade, och många anser att dessa frågor är höljda i dunkel utan att det finns skälig anledning till det. Det är oerhört viktigt att statsrådet gör klart att det nu finns skälig anledning till detta.
Fru talman! Utlänningsnämnden har som myndighet att följa sekretesslagen. Då är det fråga om huruvida detta är något som stör Sveriges förhållande till andra länder enligt 2 kap. sekretesslagen. Vidare är det fråga om huruvida detta kan vara skadligt för utlänningen enligt 7 kap. 14 § sekretesslagen. Beträffande det sistnämnda finns det ju ganska vidsträckta möjligheter att sekretessbelägga just med hänsyn till utlänningen. Vidare har vi frågan om rättspraxis. Jag har svårt att se att det går att sekretessbelägga ren rättspraxis. Sådan brukar ju redovisas offentligt.
Fru talman! Jag tycker att det låter som om detta ändå är bra både för den utlänning som söker asyl här och det land han kommer från och för vårt land. Har länderna och de människor som bor i dessa länder nytta av en sekretesslag, skall den naturligtvis tillämpas. Jag kommer med intresse att följa den utredning som har tillsatts. Jag tackar för svaret.

Fru talman! Liisa Rulander har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att dels skapa ett mer flexibelt system vad gäller en förlängning av ungdomspraktiken, dels att i vissa fall tillåta praktik under sommaren. Ungdomspraktik får anvisas i högst sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader. Den unge får därigenom en möjlighet att delta i ungdomspraktik i maximalt tolv månader. Om den unge, efter ett år i ungdomspraktik, ännu inte har funnit något lämpligt arbete, bör andra åtgärder prövas. Arbetsförmedlingen skall då tillsammans med den unge se över dennes utbildningssituation och möjligheten att finna ett arbete genom någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd. augusti normalt inte bör ske. Skälet var att inte riskera att störa den reguljära arbetsmarknaden under sommarmånaderna med goda möjligheter till semestervikariat för ungdomarna. Av samma skäl gäller nu att ungdomar som påbörjar ungdomspraktik efter den 1 april temporärt skall avbryta ungdomspraktiken i två månader under perioden juni till augusti. Ungdomar med arbetshandikapp samt de som annars skulle utförsäkras från a-kassa eller KAS är emellertid undantagna från denna regel. sommarvikarie vid samma företag skall i september kunna återgå till ungdomspraktik om bättre alternativ saknas. Som framgått av vad jag nu har sagt, finns således redan i dag i vissa fall möjlighet till förlängning av ungdomspraktiken och till praktik under sommaren.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. En del av det som statsrådet sade var mycket bekant. Det finns en del att läsa om detta i den proposition som har lagts fram. Jag är intresserad av att få veta vad som har planerats längre fram. Vilka planer finns på att ungdomspraktiken skall få fortgå? Det finns många unga som inte har de s.k. särskilda skälen som anges i propositionen, men likafullt med nuvarande regler blir utan sysselsättning och därmed får dålig ekonomi. Det finns ju många som har gått arbetslösa en tid innan de har fått denna plats. Sedan får de jobba fyra månader. Sedan tvingas de göra ett sommaruppehåll, som de egentligen inte har råd med. Vidare får de inget sommarjobb, eftersom det är så många andra som söker jobb. Sedan får får de vara möjda med att jobba under två månader under hösten. Det känns inte så särskilt tillfredsställande. Det finns också många bevis på att dessa regler har tillämpats strängt -- såsom en del ungdomar säger. Ungdomarna har inte fått någon förlängning, som arbetsmarknadsministern här talar om, upp till 12 månader. De känner sig alltså väldigt illa behandlade. Det kan vara av intresse att få veta hur stränga reglerna bör vara. Skall det komma förslag till nya direktiv? Propositionen avser ju ändå bara en period med försöksverksamhet.
Fru talman! Problemet är att under nästa budgetår räknar jag tyvärr med att det kommer att finnas över 200 000 ungdomar under 25 år utanför ordinarie arbetsmarknad. Självklart skall här satsas på ordinarie skolor och högskolor m.m. Rekryteringsstödet skall innebära att man är på väg in i ordinarie avtal och att staten och arbetsgivaren delar på kostnaderna. Men det blir kvar en grupp ungdomar. Vi har den målsättningen att unga människor icke skall uppleva längre arbetslöshetsperioder. Så länge dessa höga tal finns kvar, behöver vi ungdomspraktiken. Den är nu säkrad genom beslut fram till den 1 juli 1994. Jag ser inget hellre än att vi kan trappa ner verksamheten med ungdomspraktik så fort som möjligt. Men i denna mycket besvärliga arbetsmarknadssituation är det alltid bättre att få praktik i stället för att stanna hemma eller vara ute på gator och torg. Det är den sämsta lösningen. Vi håller stegvis på att utvärdera ungdomspraktiken. Vi är naturligtvis beredda att göra förändringar. Vi har via TEMO undersökt vad Resultatet visar på förvånansvärt goda siffror. Drygt 90 % tycker om denna åtgärd. Det är sällan man får så positiva svar i en undersökning. Ca 50 % anser att de har möjlighet att eventuellt få arbete hos samma arbetsgivare efter praktiken. Men det tror jag är en för hög siffra.
Fru talman! Det är glädjande att det finns planer ända fram till 1994 när det gäller dessa praktikplatser. Självklart måste ungdomar, precis som alla andra, ha sysselsättning antingen i form av studier eller arbete. Det är kanske ännu viktigare i dag än någonsin tidigare att vi jobbar för ungdomspraktikplatser och ungdomsarbete. Ungdomar har i dag en helt annan inställning till arbete och utbildning än vad ungdomar hade litet längre tillbaka i tiden. Jag funderar på om det finns några nya metoder för ungdomar under 25 år att kunna få fast anställning. Ungdomspraktikplatser är ju bara subventionerade på ett sätt, nämligen för att vara en tillfällig lösning. Det finns kanske idéer som ännu inte har uttalats om en fortsättning där arbetstillfällena kan permanentas, t.ex. med hjälp av sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar osv. Jag är naturligtvis nyfiken på att få höra om det finns ytterligare planer, bortsett från att ungdomspraktikplatserna har förlängts till 1994.
Fru talman! Rekryteringsstödet är en bra åtgärd. Det utgår ju under sex månader. Vidare brukar ju lönekostnaderna delas. Då vet ju arbetsgivaren att den unga praktikanten är lämpad för just den typen av arbete. Då går det att fortsätta ytterligare sex månader med hjälp av litet stöd -- i avvaktan på att arbetsmarknaden blir så bra att det bär på egen hand. Jag för en diskussion med olika arbetsgivarorganisationer för att kunna göra litet mer på ungdomsområdet. Men det är litet för tidigt att lyfta fram diskussionen offentligt. Jag för dessa diskussioner med både de fackliga parterna och arbetsgivarparterna.
Fru talman! Jag har en sista fråga att ställa. Ungdomarna funderar mycket över hur de skall lösa problemet med utebliven semesterersättning. Ungdomspraktik ger naturligtvis ingen semesterersättning. Om ungdomarna misslyckas med att få arbete efter ungdomspraktiktiden, om de varken haft sommarjobb eller haft något vikariatarbete, utan gått helt utan ersättning under sommaren, är de inte heller berättigade till semesterersättning. Den här oron har väldigt många ungdomar som har det jobbigt i dag uttryckt.
Fru talman! Det stämmer att ungdomspraktik inte ger semesterersättning eftersom det inte handlar om någon anställning. Ersättning för den lediga månad som de flesta vill ha sker i de flesta fall med hjälp av KAS eller a-kassa.

Fru talman! Laila Strid-Jansson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att regeringen i stället för en politisk utnämning tillsätter en erfaren, kvalificerad och kompetent företagsledare i nyckelpositionen som AMU-koncernens chef. 1993, då ombildningen av AMU-gruppen sker, ingår bl.a. att ta ställning i frågan om koncernchef.
Fru talman! Herr arbetsmarknadsminister! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, men jag är inte alls nöjd med svaret. Redan den 24 februari hävdade Ny demokrati med kraft i denna kammare att AMU-chefen till varje pris måste tillsättas efter kompetens och inte efter politisk tillhörighet. AMU skall nu bli ett aktiebolag. Det är bra. En ny VD och en ny styrelse skall tillsättas. Eftersom AMU med fog är ett av de mest kritiserade statliga verken är tillsättandet av en ny VD en fråga av yttersta vikt. Kompetensen hos vederbörande måste vara kristallklar. Det är också helt klart att den nya koncernen står inför komplicerade omstruktureringsproblem, som skall lösas på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Man möter omedelbart vikande efterfrågan och ökad konkurrens från andra utbildningsanordnare. Tillsättandet av en ny VD är därför avgörande för verkets framtid. Det behövs med andra ord en företagsledare med stor erfarenhet inom affärsvärlden och med synnerligen hårda nypor. Det är nödvändigt att chefen för koncernen har dokumenterad förmåga att med kraft, med professionellt kunnade och med samarbetsförmåga vara kompetent att föra verksamheten i dess nya former till framgång. Min fråga är: Skall Larz Johansson utses till chef för AMU? Om så är fallet undrar jag om det är lämpligt att han ingår i den nya interimsstyrelse som bl.a. skall utse ny VD.
Fru talman! Jag håller med Laila Strid-Jansson om att det är en svår uppgift att leda det nya AMU, eftersom AMU står inför omfattande omställningar. Det är därför som ägaren, i det här fallet regeringen, naturligtvis är utomordentligt intresserad av att få just en erfaren, kvalificerad, kompetent och beslutsstark chef, med bred erfarenhet. Dessa egenskaper kan man förvärva på olika sätt. Det rör sig om en koncernchef och ett antal andra chefer, som tillsammans skall stå för all den bredd och all den kompetens som behövs. Detta ansvar har den nya styrelsen. Den nya styrelsen kommer inom kort att sammanträda och diskutera de här frågorna. Ägaren staten har ett stort intresse av både en kompetent chef och en kompetent styrelse.
Fru talman! Under dramatiska former avgick i protest den sittande styrelseordföranden Håkan Hansson, eftersom han inte fick avsluta sitt arbete. Enligt egen utsago hade han kommit långt i sina förberedelser att ''vaska fram'' nya kandidater, som skulle föreslås departementet. Jag håller med Håkan Hansson om att det, om utnämningen kommer till stånd, är helt klart fråga om en politisk tillsättning. En styrelse måste ha fria händer att välja en professionell kraft. I annat fall skulle AMU inte väcka förtroende på marknaden, allra minst när det blir fråga om privatisering. Kan arbetsmarknadsministern i nuläget verkligen försvara en sådan eventuell utnämning som jag talar om?
Fru talman! Håkan Hansson fick naturligtvis gärna avsluta sitt arbete. Det var hans eget val att avgå. Det är inte en kommittéordförandes uppgift att utse styrelse och VD. Det är ägarens uppgift att utse styrelse. Styrelsen utser VD. Så kommer det att gå till även i detta fall. Jag har inga ytterligare kommentarer när det gäller
Fru talman! Skall jag tyda svaret som arbetsmarknadsministern ger så, att det icke kommer att ske någon politisk utnämning, utan att man kommer att ta full hänsyn till att det verkligen behövs en kompetent person till detta misskötta verk?
Fru talman! Utan att diskutera person, utan att diskutera den eller den myndigheten, det eller det bolaget, påstår jag med bestämdhet att det finns kompetent folk också i en politikerkrets. Politiker har många gånger också en bred erfarenhet och bakgrund. Man är icke helt oduglig därför att man råkat hamna i Sveriges riksdag.
Fru talman! Självfallet är det så! Det håller jag med arbetsmarknadsministern om. Men eftersom det förekommit rykten om denna utnämning -- om det nu är bara rykten -- ber jag arbetsmarknadsministern att överväga, huruvida den person som är föreslagen -- säkerligen en utomordentligt kompetent person på rätt plats -- är kompetent att vara VD för AMU. Personligen anser jag att den här personen inte är kompetent att vara VD för AMU, därför att det behövs, som jag tidigare sagt, en företagsledare med stor erfarenhet av företag och med mycket hårda nypor. Ny demokrati kommer att noga bevaka detta ärendes gång.

Fru talman! Bo Holmberg har frågat mig om jag avser att rusta ned ett väl fungerande behandlingsalternativ som Frivårdens behandlingscentral i Stockholm. Frivårdens behandlingscentral startade sin verksamhet år 1972. Verksamheten var i första hand avsedd för frivårdsklienter som befann sig i dålig fysisk eller psykisk kondition. Verksamheten består i dag av ett inackorderingshem, en socialmedicinsk grupp med läkarmottagning samt en psykologgrupp. Det har ifrågasatts om verksamheten vid behandlingscentralen i alla delar ligger inom kriminalvårdens ansvarsområde. Mot den bakgrunden uppdrog regeringen i december 1991 åt Kriminalvårdsstyrelsen att se över verksamheten vid behandlingscentralen i Kriminalvårdsstyrelsen att en principutredning avseende bl.a. delat huvudmannaskap för den aktuella verksamheten hade utförts. För att kunna utarbeta ett mer konkret förslag till organisation och verksamhetsinnehåll begärde Kriminalvårdsstyrelsen anstånd med att redovisa uppdraget till den 31 december 1992. I ett beslut den 3 september 1992 beviljade regeringen denna framställning. Enligt vad jag inhämtat kommer Kriminalvårdsstyrelsen att redovisa uppdraget till regeringen inom kort. Förseningen beror bl.a. på att förhandlingarna med personalorganisationerna tagit längre tid än beräknat. Jag vill inte föregripa Kriminalvårdsstyrelsens redovisning med att redan nu ta ställning till hur verksamheten skall utformas i framtiden. Min principiella inställning är dock att frivårdsarbetet är en del av en straffpåföljd och att dess roll är att vara kontrollerande och förmedlande. Det är andra samhällsorgans uppgift att sköta det allmänt sociala arbetet och det mesta behandlingsarbetet.

Fru talman! Det är glädjande att se att Sigrid Bolkéus som vanligt är närvarande och intresserad av frågesvaret. Det är inte lika roligt när den som ställt frågan inte är intresserad av svaret. Sigrid Bolkéus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta på grund av att lagen om samhällstjänst medfört icke avsedda straffskärpningar. Bakgrunden är att enligt Brottsförebyggande rådet en fjärdedel av de som dömts till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst i stället kunde ha dömts till villkorlig dom eller skyddstillsyn utan föreskrifter. Försöksverksamhet med skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst har pågått på fem orter i landet under åren 1990--1992. fr.o.m. den 1 januari 1993 har försöksverksamheten utvidgats till att omfatta hela landet. Den utvidgade tillämpningen har tidsbegränsats till utgången av år Inledningsvis vill jag nämna att det av förarbetena till lagen om försöksverksamhet med samhällstjänst framgår att samhällstjänsten är avsedd att ersätta fängelsestraff. En föreskrift om samhällstjänst skall bedömas vara av avgörande betydelse när det gäller att döma till skyddstillsyn i stället för fängelse. Intentionerna med lagstiftningen har således kommit till klart uttryck. Under flera år har ett intensivt arbete pågått för att skapa nya straffrättsliga reaktionsformer som kan användas i stället för fängelsestraff. För att komma till rätta med framför allt ungdomsbrottsligheten krävs ett välutformat och mer innovativt påföljdssystem. Här har samhällstjänsten visat sig effektiv. Erfarenheterna från försöksverksamheten har varit goda; det har inte varit svårt att finna arbetsuppgifter, och de dömda har skött sig bra. Alltsedan försöket inleddes har Brottsförebyggande rådet haft till upggift att utvärdera verksamheten. Den siffra som nämns i frågan härrör från en undersökning av försöksverksamhetens första del och är ungefärlig. Den baseras på ett litet antal domar och måste även i övrigt sägas vara osäker. Brottsförebyggande rådet kommer att lämna en slutrapport halvårsskiftet 1994. Då kommer vi att ha ett större underlag och även kunna få en uppfattning om återfallsbenägenheten hos dem som dömts till skyddstillsyn med samhällstjänst. Därefter kommer vi att ta ställning till vilka förändringar som kan behöva göras i regelsystemet. Det kan avslutningsvis nämnas att det ingår i Straffsystemkommitténs uppdrag att överväga hur samhällstjänsten permanent kan infogas i det kommande påföljdssystemet.

Fru talman! Det har på senaste tiden förekommit en del tidningsartiklar om hur samhällstjänsten har utnyttjats. Jag utgår från att Sigrid Bolkéus har tagit del av de refererade rapporterna. Jag skulle gärna vilja ha svar på frågan, även om jag inte är frågeställare, om Sigrid Bolkéus också har läst BRÅ:s rapport. Att av rapporten dra slutsatser och lägga dessa till grund för lagstiftning, menar jag, är ytterligt tveksamt. Det behövs mer. 35 domar om samhällstjänst har undersökts. Man har låtit sex domare på pappret avgöra hur de skulle ha dömt i motsvarande fall. De har alltså inte varit närvarande under själva rättegången. Jag tror att Sigrid Bolkéus och jag är helt överens om att vi inte får göra avkall på omedelbarhetsprincipen när det gäller den svenska rättegången. I själva utredningen sägs det dessutom att 3 av de 35 fallen med all sannolikhet skulle ha resulterat i en lindrigare påföljd. När det gäller de övriga fallen känner man stor osäkerhet med tanke på den begränsning som själva utredningen har. Det sägs också i utredningen att analysen av olika rättsfall tyder på att samhällstjänst i högre utsträckning tillämpats för sitt syfte. Jag är lika angelägen som Sigrid Bolkéus om att reglerna följs. Men vi skall kanske inte rusa i väg med åtgärder förrän vi har större erfarenhet.

Fru talman! Jag vill än en gång understryka att det är viktigt att intentionerna med lagstiftningen också följs. Jag vill avsluta med att rekommendera Sigrid Bolkéus och övriga i Straffsystemkommittén att ta del av själva utvärderingen, för den ser helt annorlunda ut i sin formulering än vad som framgår av tidningsreferaten.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

Jag nämnde då bl.a. att det under hösten 1992 hade skett en kraftig uppgång av antalet intagna på anstalterna och att Brottsförebyggande rådet på mitt uppdrag gjort en analys av utvecklingen. Jag nämnde också att det skulle finnas anledning för mig att återkomma till regeringen med förnyade prognoser längre fram, med hänsyn till den då svårbedömda situationen. Jag har härefter noga följt och analyserat utvecklingen i nära samarbete med Kriminalvårdsstyrelsen. Dessutom har regeringen gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att i samverkan med Kriminalvårdsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen ta fram en framtids och omvärldsanalys bl.a. som ytterligare underlag för mer långsiktiga bedömningar angående belastningen på kriminalvården. Jag är på grundval av detta arbete beredd att i anslutning till årets kompletteringsproposition -- men inte i dag -- närmare redovisa hur jag nu ser på beläggningen på anstalterna och häktena och vilka behov av eventuellt ytterligare medel som behövs för verksamheten. Jag vill också erinra om att riksdagen i förra veckan i anslutning till beslutet om en reform av systemet med villkorlig frigivning har begärt att regeringen skall återkomma i kompletteringspropositionen med förslag till ny budgetreglering för budgetåret 1993/94 samt med en långsiktig konsekvensanalys rörande kriminalvården.

Fru talman! Här kommer flera andra frågor in i diskussionen. Frågan om effekterna av upphävandet av den obligatoriska halvtidsfrigivningen har tidigare varit uppe i kammaren. Jag har då informerat -- vilket jag kan göra även nu -- att projekteringen började planeras redan på ett tidigare stadium, eftersom vi visste att om förslaget gick igenom, skulle det mycket snart uppstå behov av ytterligare platser. Detta har vi förberett så långt det har varit möjligt. Också på Kriminalvårdsstyrelsen är man medveten om detta. Straffsystemkommittén, som har som en av sina uppgifter att se på utformningen av den villkorliga frigivningen på sikt. Men det är inte den enda uppgiften. Därmed hänger kravet på att man skall hålla sig inom befintliga resurser samman med att det i uppdraget ingår att också komma med förslag till alternativa påföljder. Vi arbetar så att säga från båda hållen. Det måste finnas möjlighet till frihetsberövande där så är påkallat. Men vi kan inte fortsätta som i dag, då det ofta saknas instrument för att komma åt speciellt unga människor som behöver ett ingripande. I dag finns det bara fängelse. Min förhoppning är att vi skall få ett underlag som gör det möjligt att ersätta fängelse i vissa fall med andra påföljder som kan verkställas i frihet.

Fru talman! När det gäller den långsiktiga planeringen för kriminalvårdsanstalten Hudiksvall utgår jag ifrån att Sigrid Bolkéus och jag är överens om att en anstalt från 1869 inte för evigt kan fungera som en kriminalvårdsanstalt. Därför står det tidigare beslutet -- som ju också Socialdemokraterna stod bakom -- om en nedläggning fast. Däremot är det tveksamt om detta beslut kan verkställas redan kommande budgetår. Det är en av de frågor som vi nu brottas med inför kompletteringspropositionen.

Fru talman! Jag kan bara återigen påpeka att frågan kommer att avgöras av regeringen i samband med att vi lägger fram kompletteringspropositionen.

Fru talman! Maj-Lis Lööw har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verksamheten med frivillig skuldsanering inte skall försenas eller helt stoppas upp. Många människor har det bekymmersamt med sin ekonomi. Det gäller inte minst dem som har sett värdet på sin villa eller bostadsrättslägenhet sjunka under den skuld som belastar egendomen. Jag är en varm anhängare av frivillig skuldsanering, vilket jag framhållit i många sammanhang, bl.a. här i riksdagen. De projekt som pågår på olika håll i landet följer jag med stort intresse. Jag är inte riktigt säker på vad Maj-Lis Lööw syftar på med sin fråga. Möjligen är det vissa uppgifter i massmedier om att regeringen inte skjutit till utlovade medel till den försöksverksamhet som pågår i Konsumentverkets regi. Dessa uppgifter är felaktiga. Regeringen har stött projektet finansiellt med totalt 400 000 kr, eller 200 000 kr per år. Därutöver har regeringen inte åtagit sig att bidra till finansieringen av projektet. Enligt miljoner kronor. För att klara detta har Konsumentverket begärt, och fått, 400 000 kr av regeringen. Jag har naturligtvis inget inflytande över själva genomförandet av försöksverksamheten, men jag håller mig informerad om utvecklingen. Jag har därigenom fått veta att Konsumentverket har fått problem när det gäller finansieringen av försöksverksamheten, bl.a. beroende på att förhållandena har ändrats efter det att projektet först presenterades. Samtal pågår med bl.a. bankerna för att lösa detta problem. Det är därför min förhoppning att dessa problem snarast, i allas intresse skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Justitieministern förstår nog mycket väl vad som föranledde min fråga. I morse sades det på nyheterna i radion att denna mycket viktiga verksamhet inte kunde fullföljas, eftersom staten inte hade betalat ut utlovade pengar. Det är klart att detta är alarmerande. Uppgiften var hämtad, inte ur mitt partiorgan utan ur justitieministerns viktigaste partiorgan.

Det är klart att det då är alarmerande när man hör uppgifter om att denna verksamhet inte skulle kunna komma i gång. Det är visserligen bra att den pågår, men den behöver inte försena en lag. Jag skulle önska att justitieministern nu inte bara, som hon säger, har förhoppningar om att dessa problem skall lösas, utan att hon faktiskt garanterar att den här försöksverksamheten nu skall fortlöpa så som det är tänkt. Annars tycker jag att det vore ganska katastrofalt.
Fru talman! Skälet till att jag uttalade att jag inte var riktigt säker på vad Maj-Lis Lööw syftade på med sin fråga var att eftersom Maj-Lis Lööw själv har erfarenhet som statsråd och därför vet bättre än andra hur arbetsfördelningen är ordnad, borde frågan som den är formulerad rimligen ha ställts till det statsråd som ansvarar för detta projekt, nämligen civilministern. Justitieministerns och Justitiedepartementets del i projektet är att vi av våra anslag överför pengar till Konsumentverket. Därför anade jag, vilket jag nu också får bekräftat, att det verkliga skälet till frågan inte var att diskutera frivillig skuldsanering, utan ett förslag till tvångsskuldsanering i form av en skuldsaneringslag. När det gäller den diskussionen har jag varit mycket tydlig om min uppfattning, vilken innebär att vi måste göra allt vi kan för att finna former för frivillig skuldsanering. Det ena projektet efter det andra växer nu också upp. I förra veckan startade man i Jönköpings kommun en diskussion från vilken jag från kommunstyrelseordföranden har fått information om att man i samverkan mellan kommun och banker etc. har för avsikt att få i gång ett skuldsaneringsarbete. Kronofogdemyndigheten i Malmö har satt i gång ett arbete för att hjälpa människor. Vår lagstiftning skapar ganska goda förutsättningar för skuldsanering, men vi har i Sverige varit dåliga på att utnyttja den lagstiftning som finns. Denna diskussion om frivillig skuldsanering har, märker jag i dag, också skapat en medvetenhet om de möjligheter som redan finns.
Fru talman! Jag är medveten om att det är konsumentministern som ansvarar för dessa pengar. Jag har nu inte hunnit att ordentligt kolla upp vad som ligger bakom de senaste dagarnas uttalanden av konsumentministern. Men vad jag förstår inser också hon vikten av att vi får en skuldsaneringslag. Jag har sällan upplevt att ett statsråd lutar sig så hårt mot en försöksverksamhet som Gun Hellsvik har gjort när vi har debatterat om varför vi inte får en skuldsaneringslag. Argumentet har hela tiden varit att vi först skall avvakta vad försöksverksamheten ger. Om denna försöksverksamhet inte kommer i gång borde det medföra ett stort bekymmer, inte bara för oss här i riksdagen och för konsumentministern, utan också för justitieministern. Detta tycker jag nog ändå att justitieministern skulle kunna erkänna. Till saken hör att alla de, som så vällovligt arbetar med den försöksverksamhet som justitieministern beskriver, med stort patos hävdar att de behöver en lagstiftning för att kunna utföra sina jobb.
Fru talman! Det är helt riktigt, som Maj-Lis Lööw säger, att jag är bekymrad över att projektet med den frivilliga skuldsaneringen inte har kommit i gång. Så snart vi fick den informationen, vilken vi inte har fått direkt från Konsumentverket utan på omvägar, engagerade vi oss för att ta reda på hur man kan komma vidare. Det är helt klart att den första budgeteringen, som låg till grund för Konsumentverkets begäran om pengar, inte håller. När nu Konsumentverket har kommit fram till detta har diskussioner kommit i gång för att finna en lösning på problemet.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra personalkontrollen. Ingela Mårtensson syftar på ett fall, som nyligen uppmärksammats i massmedia, där en riksdagsledamot framställts som en säkerhetsrisk. Som Ingla Mårtensson väl känner till finns det inte möjlighet att personalkontrollera riksdagsledamöter för deras uppdrag i riksdagen. Det har heller såvitt jag vet aldrig varit på förslag att införa sådan kontroll. Den händelse som Ingela Mårtensson syftar på gäller alltså inte personalkontroll. Jag kan ändå nämna att ett förslag om vissa ändringar i reglerna om personalkontroll har framlagts av SÄPO Denna fråga bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Jag räknar med att ett förslag till reformering av personalkontrollen skall ligga på regeringens bord före sommaren.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Som sägs i svaret utsätts inte riksdagsledamöter för personalkontroll, utan det gäller personer som är anställda. Det har framförts synpunkter på att en ledamot skulle vara en säkerhetsrisk. Personalkontrollen innebär att man skall ge akt på de personer som kan misstänkas utgöra säkerhetsrisker. Det är ett mycket viktigt arbete att se till att personer inte förråder vårt land. Samtidigt är det allvarligt att anklaga en person för att utgöra en säkerhetsrisk. Därför är det ett grannlaga arbete att se till att landet skyddas samtidigt som rättssäkerheten skall vara så stor som möjligt. Det har under många år riktats kritik mot personalkontrollen, vilket har gjort att ytterligare en utredning tillsattes för mer än fem år sedan. Utredningen kom sedan med ett förslag som har legat i tre år. Den innehöll bara en reservation beträffande buggningsmöjligheterna. I övrigt var man helt överens om att förslaget var bra. Remissbehandlingen gav uttryck för samma sak. Det är därför så märkligt att detta förslag nu har legat så länge och att ingenting händer. Jag får nu igen svaret att frågan bereds, och att den troligen blir klar till sommaren. När KU behandlade ett ärende, som jag också hade anmält, vilket gällde försvarsministerns chaufför, riktades ingen anmärkning mot försvarsministern utan mot hur hela ärendet hanterades. Man svarade då att ett lagförslag skulle komma före jul. Om jag förstår svaret rätt skall förslaget nu komma före sommaren. Kommer det förslaget att vara detsamma som SÄPO-kommittén kom fram till?
Fru talman! Det är för tidigt för mig att yttra mig. Jag vill avvakta tills jag får materialet från mina tjänstemän. När det gäller tidpunkten ''före jul'' har jag i alla fall inte varit delaktig i att lämna den informationen. Den information som jag har lämnat och den kontroll som jag har gjort på mitt eget departement ger mig skäl att, som jag själv har uttryckt, räkna med att ett förslag skall föreligga före sommaren.
Fru talman! Varför har det tagit så lång tid? Även den socialdemokratiska regeringen har legat på förslaget. Jag hade förväntat mig att den socialdemokratiska regeringen skulle ha lagt fram förslaget, eftersom det var den som tillsatte utredningen. Jag kommer inte exakt ihåg hur länge beredningen pågick, men den pågick under en ganska lång tid utan att något förslag lades fram. Det har under den nuvarande regeringens tid dröjt ytterligare. Varför har beredningen tagit så lång tid?
Fru talman! Orsaken till fördröjningen är att det bl.a. inom kommittén fanns olika uppfattningar. Utgångspunkten var att man skulle lägga fram ett större paket. Det fanns olika uppfattningar i vissa stora frågor. Vi har när det gäller frågan om personalkontrollen för avsikt att lägga fram förslaget. På detta område pågår ju en hel del annat arbete också. Diskussionerna om hur stora paket man skall lägga fram bidrar också till fördröjningen. Jag skall göra vad jag kan för att ett förslag skall läggas fram före sommaren.
Fru talman! Jag vet inte vad justitieministern syftar på när hon talar om andra sammanhang. När det gäller själva betänkandet var det just kring frågan om buggningen som det fanns en avvikande mening, men vad beträffar tillämpningen av personalkontrollen var man helt överens. Förslaget var ju uppskattat hos remissinstanserna också. Har det pågående Europasamarbetet haft något att göra med att arbetet fördröjs? Kan det vara orsaken?
Fru talman! Om det hade varit så, hade jag inte kunnat säga att vi skall lägga ett förslag på regeringens bord före sommaren.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det väcker ytterligare några frågor. Min nästa fråga gäller vem som bäst tolkar bestämmelserna i skattelagstiftningen. Är det den enskilde eller myndigheten? Statsrådet har i sitt svar pekat på möjligheten att få ärendet prövat i Skatterättsnämnden, men det gäller ju bara i principiella fall. En enskild kan ha en fråga till skattemyndigheten som kan gälla betydande belopp utan att den är principiellt viktig. Den blir inte föremål för Skatterättsnämndens prövning. I det läget kan man hamna i en svår situation. Det gäller väl också det fall som har föranlett tidningsrubrikerna. Varför skall det behöva vara på det viset? Det förefaller ju som om rättsläget i de fallen är osäkert för den enskilde.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

När den skattskyldige läser om detta tycker han eller hon att det råder stor oklarhet och att det är orimligt att skattemyndigheten inte kan ge besked. Jag tror nog att statsrådet delar min uppfattning. På vilket sätt påverkar det skattesystemet på längre sikt?

Fru talman! Jag kan avslutningsvis konstatera att skattesystemet även i fortsättningen ställer stora krav på den enskilde. Det gör att vi måste fortsätta arbetet med att förenkla lagstiftningen. Det är det bästa sättet att gå till väga för att komma till rätta med problemen.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Lundgren för svaret. Jag har ställt frågan mot bakgrund av ett pressmeddelande från skatteförvaltningen, vari sägs: ''Kolla om den du anlitar för ett jobb har F skattebevis.'' Då vet du om du skall dra skatt och betala arbetsgivaravgifter eller inte. Du slipper också risken att räkningen på 10 000 kr plötsligt blir Att jag har valt exemplet med tandläkaren beror på att det är litet motsägelsefullt. Skatteförvaltningen säger att man, om F-skattebevis inte företes och räkningen överstiger 10 000 kr, kan få betala skatt och arbetsgivaravgifter. Men efter kontakt med Privattandläkarföreningen har jag fått den uppfattningen att Försäkringskassan drar dessa avgifter direkt på ersättningen för den som inte har F-skattebevis. Detta har Privattandläkarföreningen protesterat emot. Man vill inte att den tandvårdsersättning som utbetalas till tandläkaren från Försäkringskassan skall reduceras med skatt och arbetsgivaravgifter. Den ersättningen är inte grundad på ett arbetsavtal mellan tandläkaren och Försäkringskassan. Avtalet är egentligen träffat mellan tandläkaren och patienten. Detta gör att det hela blir något förvirrat. Måste den enskilde fråga sina tandläkare om denne har F skattebevis, eller drar Försäkringskassan automatiskt dessa avgifter från tandvårdsförsäkringen?

Fru talman! Egentligen är det ändå krångligare, och det är kanske inte riktigt att ta upp det i denna debatt. Men jag måste ändå påpeka det. Enskilda tandläkare som inte är anslutna till Praktikertjänst t.ex. skall ha ett F-skattebevis. Det är nog som statsrådet säger i sitt svar, att det enligt de nya reglerna är mest förmånligt för tandläkarna att skaffa ett sådant. Men de tandläkare som är anslutna till Praktikertjänst har inget eget F skattebevis utan det är bolaget som har det. Ersättningen betalas till bolaget. Det blir då väldigt krångligt för den enskilde. Jag kanske inte delar statsrådets uppfattning när det gäller beloppet 10 000 kr. Det avser ju ett helt år, och det kan faktiskt hända en del med ens tandstatus under ett år. Man behöver kanske återkomma till tandläkaren, och ersättningarna kan ackumuleras, t.ex. vid tandlossning. Visst kan man komma upp i denna summa. Det är inte så ovanligt. Detta kan bli ganska krångligt för den enskilde. Departementet har förmodligen för avsikt att föreslå en förändring i tandvårdsförsäkringen, som gör att patienten hamnar i en förhandlingssituation med tandläkaren. Skall patienten dessutom kontrollera F-skattebeviset blir det litet krångligt.

Fru talman! Sten Svensson har frågat mig vad regeringen är beredd att göra för att hindra att staten eller kommunerna genom underprissättning snedvrider konkurrensen och därigenom slår ut privata företag. Sten Svensson hänvisar till att stat och kommuner i vissa fall bedriver verksamhet som konkurrerar med privata företag. Jag menar att problem och risker av det slag som Sten Svensson tar upp kan åtgärdas på i princip två sätt. Det ena och grundläggande är att se till att offentlig verksamhet renodlas och koncentreras till sådan verksamhet som är egentlig myndighetsutövning och till andra närliggande uppgifter som bäst handhas av det allmänna. Det innebär att stat och kommuner i princip inte bör uppträda som aktörer på marknader där det inte finns förutsättningar för privata företag att etablera sig eller på marknader där det redan finns en väl fungerande konkurrens. Regeringen omprövar, från dessa utgångspunkter, successivt de statliga myndigheternas, affärsverkens och de statliga bolagens verksamhet. och i övrigt i de speciallagar som anger det kommunala verksamhetsområdet. Om offentlig verksamhet ändå bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, är ett grundläggande krav att den konkurrensutsatta verksamheten avgränsas och redovisas åtskild från annan verksamhet. Den andra åtgärden är att se till att konkurrensmyndigheterna har tillräckligt kraftfulla regler för att i enskilda fall kunna pröva påståenden om underprissättning i offentlig näringsverksamhet. Ett flertal sådana ärenden har under årens lopp prövats med stöd av den nu gällande konkurrenslagen. En ny skärpt konkurrenslag har nyligen antagits av riksdagen. Lagen, som träder i kraft den 1 juli i år, förbjuder bl.a. att en dominerande aktör missbrukar sin dominerande ställning på marknaden.
Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret på min fråga. Jag förstår att näringsministern reagerar på samma sätt som jag, när man studerar det exempel som jag angav i min fråga. Jag pekade där på lantmäteriet, som på grund av nedgången i fastighetsbranschen har en överkapacitet och nu använder denna för underprissättning för att sysselsätta sin personal. Lantmäteriet har således sänkt priset på digitala kartor från ca 1 500 kr till ca 300 kr per hektar. Enligt ett enskilt ägt företag, som i konkurrens med lantmäteriet också säljer digitala kartor, ligger marknadspriset på omkring 1 000 kr. Stat och kommun skall inte ägna sig åt att genom underprissättning snedvrida konkurrensen. Jag vill fråga näringsministern om de åtgärder som han ger exempel på kan vara tillräckliga för att komma till rätta med dessa problem, så att inslag av den typ som jag nu har givit exempel på kan elimineras.
Fru talman! I det enskilda fallet kan och skall jag inte uttala mig. Jag har bara noterat att det finns ett liknande ärende hos Konkurrensverket, som för närvarande är under beredning. Vi kommer säkert sedermera att få någon form av besked därifrån om vad som har eller inte har förekommit. Svårigheten med underprissättning i den här typen av konkurrens är de brister som finns i redovisningssystem av traditionell karaktär. Som vi ser det finns det egentligen två olika metoder. Den ena är att man försöker renodla och bolagisera konkurrensutsatt verksamhet, så att man skär av de naturliga ekonomiska livlinorna till den offentliga verksamheten. Därmed kan man klart se vad saker kostar, och det blir normal konkurrensutsatt verksamhet. Den andra metoden är att man avyttrar konkurrensutsatt verksamhet. Av egen erfarenhet vet jag att det är svårt att bedriva sådan i egen regi.
Fru talman! Jag kan inse att det finns svårigheter. Jag förstår att näringsministern inte kan ingripa i enskilda fall. Det var inte heller min avsikt att begära det. Jag tolkar ändå näringsministern på det sättet att han -- om utvecklingen, trots dessa åtgärder, skulle fortsätta och det förekommer fall av den typ som jag har givit exempel på -- kommer att ingripa och föreslå åtgärder av principiell natur, så att det här inslaget kan elimineras.
Fru talman! Vi går för närvarande igenom affärsverk för affärsverk. Vi försöker renodla funktionerna: myndighetsutövning, beställningskontor och produktion av varor och tjänster. Produktionen av varor och tjänster bolagiseras och konkurrensutsätts. Detta går förhållandevis snabbt och genomförs på en rad olika områden. Jag hoppas att vi även skall kunna slutföra detta inom samtliga myndigheter. Därmed tror jag att Sten Svenssons problem löses.
Fru talman! Jag ber att få tacka för dessa signaler. De är tydliga. Näringsministern visar att han har en ambition att komma till rätta med problemen. Jag uttrycker min tillfredsställelse över detta.

Herr talman! Karin Falkmer har frågat mig hur jag avser att agera för att Idrottshögskolan i Stockholm skall få rätt att utfärda kandidatexamen. Högskolan finns inrättad som en självständig högskola fr.o.m. den 1 juli 1992 med uppgift att bedriva utbildning i idrott för skolans, idrottsrörelsens och andra avnämares behov. Enligt den nya högskoleförordningen har I arbetet med den nya förordningen gjordes bedömningen, vad gäller de generella högskoleexamina, att små specialiserade högskolor som t.ex. de konstnärliga och Idrottshögskolan inte skulle ges generell rätt att utfärda kandidatexamen. Bredden i utbildningsutbudet ansågs vara alltför snävt. Examensrätten är emellertid inte en gång för alla given. Möjlighet finns att få den prövad. Prövning av rätten att utfärda examina görs av regeringen, efter förslag av universitetskanslern.
Herr talman! Den fråga som vi nu diskuterar är mycket viktig för Idrottshögskolans framtida utveckling. Idrottshögskolan är en skola med mycket hög kompetens när det gäller utbildningen, mycket lång tradition bakåt i tiden och gott renommé utomlands. I propositionen på s. 79 skriver statsrådet att det främsta medlet för att upprätthålla utbildningens kvalitet är den konkurrens som i framtiden i större utsträckning kommer att råda mellan olika utbildningsanordnare. Detta är en viktig fråga för idrottslärare finns på andra högskolor. Dessa högskolor har rätt att utfärda kandidatexamen. Det är viktigt för de elever som söker till en högskola vilken examen man kan erbjuda. Kan statsrådet kommentera hur Idrottshögskolan skall få möjlighet att konkurrera med övriga högskolor som erbjuder liknande utbildning?
Herr talman! Som jag sade i mitt svar finns högskolan inrättad som en självständig högskola fr.o.m. den 1 juli förra året. Jag är väl medveten om att verksamheten har bedrivits längre, men så som högskolan nu är konstruerad är den ny. Den bedömning regeringen har gjort är att det med utgångspunkt i det utbud som nu erbjuds är rimligt att högskolan ges rätt att utfärda idrottslärarexamen och högskoleexamen. Jag understryker dock att detta gäller med det utbud högskolan i dag har, såsom den har inlett sitt arbete fr.o.m. den 1 juli 1992. Det kan så småningom visa sig att det finns skäl att vidga högskolans uppdrag. Avtal om utbildningsuppdrag med högskolan sluts enligt den nya ordningen med tre års mellanrum. Om det i det nästkommande utbildningsuppdraget finns anledning att vidga det pensum som högskolan tar på sig, uppkommer naturligtvis automatiskt frågan om vilken typ av examina som blir aktuella. Jag vill understryka, Karin Falkmer, att jag mer än gärna tar med mig synpunkter av dessa slag tillbaka till departementet, inte minst därför att jag tror på ett högskolesystem som befinner sig i ständig utveckling.
Herr talman! Idrottshögskolan visar mycket stor uppskattning av statsrådets nya idéer och de nya vindar som statsrådet har medverkat till att föra in i högskolevärlden. Högskolan planerar för den närmaste treårsperioden att bredda och fördjupa sitt utbud. Enligt min mening är det mera bråttom än vad statsrådet här anser när det gäller frågan om att medge kandidatexamen för högskolan. Det är en viktig fråga för de elever som söker sig till högskolan. Det är viktigt för att det skall bli en konkurrenssituation på lika villkor. Jag vädjar till statsrådet, även om tongångarna är positiva, att inse att det är mera bråttom.
Herr talman! Jag vill först säga några ord för att bara göra klart hur det förhåller sig i formfrågan. Riksdagen behandlar just nu en beskrivning från regeringens sida om hur det utbildningsuppdrag avses bli utformat som skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1993. På basis av detta uppdrag, dvs. det som regeringen kräver av Idrottshögskolan, finns det inte skäl att gå utöver idrottslärarexamen och högskoleexamen. Nu ger emellertid den nya ordningen också möjlighet för en högskola som så vill att frivilligt utvidga sitt uppdrag, om skolan på olika sätt kan skaffa resurser och kompetens för att klara en i så fall frivilligt påtagen uppgift. Om en högskola vill ta på sig en sådan uppgift bjuder dessutom ordningen att högskolan i fråga, på basis av denna sin självpåtagna uppgift, ansöker hos regering och universitetskansler om möjlighet att få utfärda eventuell examen som svarar mot det frivilliga uppdrag man påtagit sig. Ty följande för den nu kommande treårsperioden ligger bollen hos Idrottshögskolan, och då gäller den ordning som jag just har beskrivit.
Herr talman! Enligt min mening uppfyller Idrottshögskolan redan nu de kriterier för att få utfärda kandidatexamen som är fastlagda, nämligen en utbildning på 120 poäng, varav 60 poäng är en fördjupning i ett speciellt ämne och varav 10 poäng utgörs av enskild arbete. I den meningen uppfyller Idrottshögskolan redan i dag de kriterier som har uppsatts för att kandidatexamen skall kunna utfärdas.
Herr talman! Det kan man tvista om. Får jag emellertid understryka, vilket det är viktigt att få sagt, att det faktum att en högskola inte utfärdar just kandidatexamen inte innebär att de examina som högskolan i fråga faktiskt utfärdar saknar värde. En idrottslärarexamen är en examen med ett betydande kvalitativt innehåll, ett krav som jag är helt övertygad om att Idrottshögskolan i Stockholm med den äran kommer att kunna uppfylla.
Herr talman! Det är jag också övertygad om. Det är bara det att det kommer att finnas utbildningar för idrottslärare även i Göteborg, Örebro och Umeå. Högskolorna på dessa orter har möjlighet att utfärda kandidatexamen för de elever som väljer detta. När en elev väljer skola är det avgörande vilka sådana möjligheter som finns. Jag vädjar än en gång om att utbildningsministern skall se till att Idrottshögskolan får möjlighet att konkurrera på lika villkor med övriga högskolor.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat mig om det faktum att regeringen angivit parallelllärarutbildningen som alternativ 1 i högskoleförordningen är uttryck för att denna lärarutbildning prioriteras av regeringen och dess utbildningsdepartement. Inledningsvis vill jag erinra om de nya former för studieorganisatioinen vid universitet och högskolor som gäller från den 1 juli 1993. Dessa innebär en väsentligt ökad frihet för universitet och högskolor att själva fatta beslut om studieorganisationen. Beslut av regering och riksdag kommer i större utsträckning än i dag att inriktas på resultaten av universitetens och högskolornas utbildningsverksamhet både vad avser kvalitet och kvantitet. Den just fastställda examensordningen ger universitet och högskolor större frihet att organisera studierna fram till de examina som kommer att finnas fr.o.m. den 1 juli 1993. Utgångspunkten för införandet av en alternativ grundskollärarutbildning har varit att skapa en utbildning som syftar till fördjupade ämneskunskaper. Härigenom kan kvaliteten i skolans undervisning främjas. Den nya utbildningen gör det möjligt att nå lärarexamen genom fritt val av ämnen och ämneskombinationer, vilka kan studeras i valfri ordningsföljd. Examen omfattar 40 poäng i praktisk-pedagogisk utbildning. Denna utbildningsväg ger en ökad frihet för studenterna och en breddning av rekryteringsunderlaget. Att alla platser i den praktisk-pedagogiska delen av den nya utbildningen inte har gått att fylla det första året ser jag som ett övergångsproblem. Det tar alltid en viss tid för nya utbildningar att bli kända. Man kan också förmoda att studenterna under innevarande läsår kompletterar sina ämnesstudier för att fylla kraven på fördjupning. I dag finns det två studievägar fram till grundskollärarexamen. Tillsammans ger de båda utbildningarna möjlighet att utbilda lärare med olika yrkesprofil, vilket bör kunna ge en större bredd och variation i skolans undervisning. Studenternas val och universitetens och högskolornas frihet att själva bestämma om utbildningsupplägget får i framtiden utvisa vilken eller vilka av utbildningarna som kommer att befinnas vara mest attraktiva. Ordningsföljden i högskoleförordningen är inget uttryck för prioritering mellan de två alternativen.
Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Det är inga små integrationsproblem man har sett när det gäller parallell-lärarutbildningen. Ungefär en tredjedel av utbildningsplatserna har varit besatta, och det har varit oerhört många avhopp från dem. Självfallet finns det en oro över departementets syn på lärarutbildningen, speciellt mot bakgrund av den debatt som fördes från departementets sida när utbildningen instiftades. Då talades det raljant om ämneskunskaperna i den tidigare lärarutbildningen och det pedagogiska innehållet och samverkan runt barnen gavs då icke den omfattning som behövdes. Det är viktigt, herr utbildningsminister, att lärarna ser läraryrket som ett verkligt yrke. Högre utbildning är en process som utvecklar oss som människor. Just detta att kunna varva pedagogisk utbildning med ämneskunskaper är ett instrument som kan skapa lärare som verkligen kan stötta barnen. Kunskap är utomordentligt viktigt, och det är det viktiga målet för skolan. Men det är inte lärarnas kunskaper det gäller, utan att lärarna skall kunna förmedla goda kunskaper till barnen. Barnen skall växa i skolan. Det har varit bekymmer på högstadiet för att det inte har funnits lärare som har kunnat undervisa på ett sätt anpassat för barnens behov. Jag är glad att utbildningsministern i dag inte prioriterar parallelllärarutbildningen. Jag vore än gladare om utbildningsministern verkligen ville se värdet av en integration mellan pedagogik och ämnesstudier.
Herr talman! För att historieskrivningen skall bli entydig: Jag har aldrig prioriterat mellan de båda utbildningarna. De båda har varit parallella, och parallella utbildningar är per definition likvärdiga. Elever och studenter kan sedan uppfatta utbildningarna på olika sätt. Det är självfallet det som är den bakomliggande idén, nämligen att erbjuda flera möjligheter. Inger Lundberg och hennes parti resp. regeringen har olika uppfattning om denna fråga. Det har vi många gånger konstaterat i denna kammare. Jag noterar i dag att inte mycket nytt har tillförts meningsutbytet. Man får helt enkelt bestämma sig för om man tror att det är bra att alla lärare utbildas på samma sätt eller om man tror att det är bättre att lärare kan utbildas på olika sätt. Vi i regeringen intar ståndpunkten att vi finner det bra och befruktande för skolan att människor med olika bakgrund och olika ingångar i läraryrket kan få verka sida vid sida och berika varandra med olika erfarenheter. Den ståndpunkten skiljer sig från den socialdemokratiska, som anser att alla lärare skall utbildas på samma sätt. Vi lär inte kunna överbrygga det svalget. Jag vill emellertid understryka att man inte riktigt kan säga vad Inger Lundberg har framfört. Hon säger att lärarnas kunskaper inte är det viktiga, utan det är förmågan att lära eleverna. Det låter bestickande, men är likväl inte sant. För att kunna lära eleverna något är ett första, om än inte tillräckligt, villkor att man har goda kunskaper själv.
Herr talman! Det som har tillkommit är erfarenheterna av de nya lärarutbildningen. De har inte varit goda. Självfallet behöver vi lärare med olika bakgrund. Det skall vara lärare med djup förankring i olika barns verklighet. Där finns en risk för att den nya lärarutbildningen ytterligare ökar snedrekryteringen till utbildningen. Lärarnas kunskaper är viktiga. Det är därför lärarutbildningen ger gedigna ämneskunskaper. Jag vill framhålla för utbildningsministern att det allra viktigaste för barnen är att ha en lärare som bryr sig. De vill ha en lärare som engagerar sig. Den lärare som är en god pedagog -- han eller hon -- skaffar sig gedigna ämneskunskaper, inte för sin egen skull utan för barnens skull.
Herr talman! Om jag inte vore så väluppfostrad, skulle jag säga att Inger Lundberg var i det senaste hon sade riktigt oförskämd gentemot de studenter som väljer parallell-lärarutbildningen. Inger Lundberg insinuerar att en student som går en annan utbildningsväg än den hon förordar inte har förmåga att uppträda väl och engagerat gentemot barnen. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att det finns en oändlig mängd kompetens, erfarenheter och infallsvinklar på läraryrket som alla tillgodoser mycket högt ställda krav på engagemang för våra barns framtid. Men återigen -- det är på denna punkt vi skiljer oss åt. Jag tror på mångfald, och det gör inte Socialdemokraterna.
Herr talman! Det är bra för Sveriges barn att vi har en så väluppfostrad utbildningsminister. Det hade varit riktigt bra om vi dessutom hade haft en litet mer kunnig utbildningsminister. Jag tror, uppriktigt sagt, att utbildningsministern har ägnat för litet engagemang åt betydelsen av att få leva i en miljö under en längre period i utbildningen där barnen sätts i centrum. Jag vet, herr utbildningsminister, att många kan först skaffa sig en gedigen ämneskunskap och ändå utveckla en bra padagogisk kunskap. Men om vi generellt på den mera strukturella nivån väljer mellan två modeller, är den modell som medger en integration av pedagogisk utbildning och ämneskunskaper överlägsen den modell som slänger in pedagogiken som man slänger in jästen efter degen.
Herr talman! Hoppsan! Nu säger plötsligt Inger Lundberg att hon väl kan tänka sig att de som går en lärarutbildning där pekagogiken kommer i ett senare skede visst kan vara engagerade i våra barns framtid. Men då inträffar den intressanta frågan om huruvida det är möjligt att bli en god lärare på detta sätt. Varför i hela friden skall vi då förbjuda det? Inger Lundberg säger att vi skall generellt se över utbildningen och välja en metod. Men det är just det som jag inte vill göra. Jag vill skapa olika möjligheter att bli lärare. Precis som Inger Lundberg så korrekt framhåller, finner jag det sannolikt att många kan bli goda lärare också med hjälp av en annan utbildning än den gamla integrerade utbildningen.
Herr talman! Var det inte så, herr utbildningsminister, att utbildningsministern egentligen inte ville ha den lärarutbildning som innebar en integration av ämneskunskaper och pedagogik, men tvingades att acceptera den på grund av att det fanns en riksdagsmajoritet? Utbidningsministern lade sedan fram den modell ministern själv prioriterade. Jag är glad att utbildningsministern i dag har kommit så långt i debatten att utbildningsministern inte längre prioriterar den utbildning där den pedagogiska kunskapen kommer efter utbildningen. Men jag hade varit än gladare om utbildningsministern ändå hade velat se det som värdefullt med en integration mellan pedagogisk utbildning och ämneskunskaper.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig om jag har för avsikt att klart uttrycka att universiteten och högskolorna har ett ansvar för att bidra till regional balans i Stockholms län. I propositionen om Högre utbildning för ökad kompetens har jag betonat vikten av att universiteten och de stora högskolorna tar ett särskilt ansvar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning över hela landet. Detta gäller givetvis även universitetet och de övriga högskolorna i Stockholms län. Behovet av högre utbildning på Södertörn är väl omvittnat. Redan i dag bedriver Stockholms universitet utbildning där inom bl.a. språk och samhällsvetenskap. Regeringen föreslår att Stockholms universitet årligen skall förlägga 275 Härigenom kan en stimulerande akademisk miljö skapas. Novum har betydande forskningsresurser inte minst i form av lokaler och utrustning. Jag vill i sammanhanget erinra om att även andra stora högskolor i Stockholm redan bedriver utbildning av inte oväsentlig omfattning på Södertörn. Tekniska högskolan i Stockholm anordnar t.ex. ingenjörsutbildning i Haninge och Karolinska institutet bedriver såväl läkar som tandläkarutbildning i Huddinge. Den senare utbildningen kompletteras således med de insatser regeringen nu föreslår.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Det är bra att Per Unckel säger att det finns ett särskilt ansvar för högskolorna att bidra till en regional balans och att det också gäller Stockholms län. Det har gjorts många ansträngningar under årens lopp för att fördela den högre utbildningen på ett bättre sätt inom Stockholms län. Det handlar framför allt om att föra över utbildningsplatser till Södertörn. En del försök har rönts med framgång, precis som Per Unckel säger i svaret, men mycket annat har dess värre runnit ut i sanden, en del med benäget bistånd från det här huset. Den fråga som jag har ställt nu är föranledd av att universitetet förra veckan lämnade besked om att de tänker dra in utbildningsplatser som redan är förlagda till Haninge för att uppfylla regeringens krav på placering av andra platser i Huddinge. Det drabbar i så fall språkutbildningen. Det är en mycket uppskattad kombination av språk, teknik och samhällsvetenskap som bedrivs i Haninge. Både studerande och näringslivet där har efterfrågat den i hög grad. Detta kan väl ändå inte ha varit utbildningsministerns mening? Det är min första fråga till utbildningsministern. Var det detta som menades? Den andra frågan är om regeringen på något sätt kommer att följa upp hur högskolor och universitet i den här regionen lever upp till sitt ansvar och hur de sköter den här frågan. Kan vi i så fall få en redovisning av hur det går, t.ex. i samband med att regeringen om tre år skall lägga fram en ny proposition om den högre utbildningen, om de nu är utbildningsministern som skall lägga fram den?
Herr talman! Det är det säkert, som svar på den sista frågan. Låt mig när det gäller den första delen av frågeställarens påpekande, nämligen den om understrykandet av högskolornas och universitetens allomfattande geografiska ansvar, påminna om att vi med betydande kraft bestämde oss för att slå fast detta i årets högskoleproposition. Det gjorde vi därför att vi -- som många andra, inte minst här i kammaren -- kunnat notera att alla universitet och högskolor nog inte riktigt har tagit det ansvar som vi litet till mans har förväntat oss. Däremot råder det i denna kammare bred enighet om att vi i görligaste mån skall undvika att pekpinnemässigt ange att ett universitet eller en högskola skall bedriva undervisning på ett visst ställe. Det är det ansvaret vi har velat understryka med propositionens formuleringar. Jag är självfallet beredd att i anslutning till en kommande högskoleproposition redovisa erfarenheterna av detta mycket tydliga påpekande. När det gäller själva Novum baseras det förslaget på precis den iakttagelse Eva Johansson har gjort, nämligen att somt har gått bra på Södertörn och somt har gått mindre bra. Försöket att med ett extra stimulansbidrag förstärka utbildningen runt Novum är ett sätt att pröva en avvikelse från huvudprincipen att inte peka ut enskilda utlokaliserade utbildningsplatser. Det skall jag gärna medge. Men vi ville ändå göra det för att se om det kan ge ett något bättre resultat än vad vi tidigare har uppnått. Hur universitetet därutöver bedömer sitt utbildningsansvar på Södertörn vill jag av uppenbara skäl inte närmare kommentera.
Herr talman! Jag tycker att det är en brist på målsättning i dessa avseenden som kan bli mycket allvarlig. Den här utbildningen har byggts upp i Haninge med mycket stora investeringar, både från kommunen och från andra intressenter. Den riskerar nu hux flux att läggas ner. Då har många av dessa investeringar gjorts förgäves. Under dagen har det kommit besked från universitetet om att man kan tänka sig att behålla en del av den här utbildningen, och det är ju tacksamt att höra. Det visar att man kanske lyssnar på signaler som kommer. Man kanske vet att den här frågan har kommit upp. Då är det viktigt att tala mycket tydligt. Kan det vara meningen att universitetet får dra bort andra utbildningar som redan ligger på Södertörn för att klara det här pekpinneåtagandet?
Herr talman! För att vara mycket exakt tillbaka, vill jag säga att jag tror att Eva Johansson och jag har samma uppfattning i huvudfrågan, nämligen att det är bra om riksdagen kan avstå från att ange på exakt vilka orter universiteten skall bedriva undervisning. Jag tycker att den principen har varit riktig. Den ger möjlighet för en nödvändig flexibilitet. Jag skall vara lika tydlig nu också. När regeringen har tagit ställning för att göra en avvikelse från principen för att bygga upp något nytt och spännande kring Novum, där som sagt redan god utbildning bedrivs och där förutsättningarna är särskilt goda, har vi inte ansett att detta beslut i sig har något som helst att göra med beslut om förläggning av annan utbildning på Södertörn. Det får universitet och högskolor själva ta ansvar för.
Herr talman! Jag kan konstatera att det finns ett undantag här. För några månader sedan gjordes ytterligare ett undantag som dess värre medförde att Södertälje blev utan Lärarhögskolan. Där var ju riksdagen också inne och pekade ut att den i varje fall inte fick ligga i Södertälje. Jag vet inte om detta skall ses som en prioritering från utbildningsministerns sida att det är viktigt att det kommer utbildningsplatser till Huddinge, men inte att den utbildning som redan är i gång och fungerar bra ligger kvar i Haninge. På det sättet har uppenbarligen Stockholms universitet uppfattat den här pekpinnen i propositionen. Jag tror att det är viktigt att vi talar tydligt, och gärna högt, om utbildningssituationen på Södertörn. Det behövs tydliga signaler.